Herr talman! Bertil Måbrink återkommer till indignationsnummret om de beslut som fattats när det gäller Sandvik och SKF. Han säger: Hur kan man komma tillbaka och godkänna vad man en gång sagt nej till? När den borgerliga regeringen avslog ansökningarna från SKF och Sandvik gjordes detta på endast en grund, nämligen investeringarnas storlek. Det fanns ingen invändning i fråga om karaktären på investeringarna. Det var inte så att man ifrågasatte huruvida det handlade om ersättningsinvesteringar. Man ifrågasatte inte om det gällde några nya maskiner eller liknande som skulle kunna öka kapaciteten. Avslaget baserades på en grund, och det var investeringarnas storlek. De tillstånd som den socialdemokratiska regeringen gav gällde en halvering av investeringarna enligt de ursprungliga ansökningarna. Denna halvering innebar att de tillstånd som företagen fick väl rymdes inom den praxis som har utvecklats av de olika regeringarna. De här frågorna avgörs inte på sådana lösliga grunder som Bertil Måbrink vill göra gällande när han framställer det hela som att det är fråga om modernare maskiner som gör att företagen producerar mera, och då skulle det inte handla om någon begränsning. Men det är inte så enkelt. I ett fall tvingades ett företag, just därför att det var fråga om en modern maskin som möjliggjorde högre kapacitet, att flytta en gammal maskin från ett annat land till Sydafrika. Företaget tvingades göra detta just därför att man icke fick utnyttja en modernare maskin som gav högre teknik. Frågorna behandlas alltså inte så lösligt som Bertil Måbrink vill framställa det, utan tvärtom är Nr 28 investeringsansökningarna utomordentligt grannlaga prövade. Måndagen den Bertil Måbrink tog också upp frågan om hemligstämpling och liknande. 21 november 1983 Det är frågor som inte alls är berörda i interpellationen. Om Bertil Måbrink menar att beslut som regeringen skulle ha fattat om att hemligstämpla Om skärpt lagstift material på någon punkt skulle vara felaktiga, eftersom företagen för sin del ning mot investeoffentliggjort de aktuella uppgifterna, utgår jag från att Bertil Måbrink ringar i Sydafrika anhängiggör sådana frågor. I varje fall under min tid som utrikeshandelsmi — och Namibia nister har det inte förekommit några överklaganden i sådana fall. Det har inte rört sig om den typ av uppgifter som Bertil Måbrink nämner. De frågor som Bertil Måbrink här tar upp har som sagt inte berörts i interpellationen, och de får därför behandlas i annat sammanhang. Beträffande frågan om vilken lag som skall följas i det fall Bertil Måbrink nämnde vill jag säga att det självfallet är den svenska lagen som skall följas. Det vi nu har diskuterat är lagen mot investeringar i Sydafrika. Dessutom har vi en lag om vapenembargo mot Sydafrika i enlighet med FN:s vapenembargo, som är mycket strikt och som innebär att man inte får utföra militär materiel till Sydafrika. Slutligen talade Bertil Måbrink om möjligheterna att i Sydafrika kontrollera vad som sker när det gäller svenska företags verksamhet i landet. Här finns utan tvivel en svårighet — inte när det gäller de uppgifter som har redovisats här, men i andra avseenden. Därför ingår det i Sydafrikakommitténs uppdragi enlighet med de direktiv som har givits att se över också den frågan. De flesta av de frågor som Bertil Måbrink har berört är just sådana som Sydafrikakommittén arbetar med, och här ingår också frågan om kontrollfunktionen. Det är rimligt att vi i vanlig ordning avvaktar vad kommittén kommer fram till. Den skall ju lämna förslag i fråga om de allra flesta av de punkter som Bertil Måbrink har tagit upp här. Jag vill upprepa det jag sade i mitt inledningsanförande, nämligen att det är min förhoppning att regeringen på grundval av Sydafrikakommitténs förslag och den remissdebatt som följer skall kunna lägga fram ett förslag till riksdagen nästa år om en utvidgning av de åtgärder som begränsar svenska företags verksamhet i Sydafrika.

Herr talman! Jag tycker att utrikeshandelsministern skall vara litet försiktig när han talar om indignationsnummer. Både utrikeshandelsministern och jag, liksom säkert även andra ledamöter här i riksdagen, anser att läget i södra Afrika faktiskt är mycket allvarligt. Det är allvarligt för den stora majoriteten icke-vita i Sydafrika. De drabbas nu av att man trappar upp förtrycket och brutaliteten, vilket jag nämnde i mitt inledningsanförande. Man trappar upp krigföringen mot fronstaterna och ökar förstörelsen av dem. Man pressar Lesothos regering oerhört hårt. Nog har jag mot den bakgrunden rätt att reagera mot de två dispenser som regeringen givit till Sandvik och SKF efter att ett år tidigare ha sagt nej till dem. Jag reagerar mot detta mot bakgrund av vad jag sagt om läget i södra 59 Afrika, och jag undanber mig beskyllningar för att ha uppfört indignationsnummer. Utrikeshandelsministern gav exempel på företag som fått avslag på ansökningar som gällt maskiner som skulle ha ökat kapaciteten. Jag tror att det är undantagsfall. Jag är glad och tacksam för att regeringen vill skärpa lagen. Jag har ingenting emot det, och det har inte heller den svenska opinion som kräver att man skall ingripa hårdare. Det finns ju en mängd brister i den nuvarande lagen. Det har vi konstaterat, och det kommer också översynsutredningen att kunna konstatera. Men jag är tveksam till om en skärpning av lagen är tillräcklig och om det är möjligt att åstadkomma en sådan. Jag har också stöd för mina uppfattningar. Jag tror att det var Svenska ekumeniska nämnden som för några veckor sedan hävdade att den enda vettiga åtgärden nu är en total bojkott på alla plan av den sydafrikanska rasistregimen. Även Afrikagrupperna har ställt det kravet. Jag tror att en bred svensk opinion ställer sig bakom detta krav i dag. Det har ju skett upptrappningar, och det finns så många kryphål. Vi får väl se vad utredningen kommer med i början av nästa år, vad den täcker upp. Om jag tolkade utrikeshandelsministern rätt, får jag väl dra den slutsatsen att de svenska företagen inte följer den nationella nyckellagen, som förbjuder i Sydafrika verksamma företag att lämna uppgifter till annat land. Det är i så fall bra. Då har jag fått ett svar på den frågan, vilket jag är tacksam för.

Herr talman! Mot bakgrund av att generaltullstyrelsen fr.o.m. den 1 januari 1984 kommer att införa nya regler för tullkontrollen av s.k. samlastningsgods har Sonja Rembo frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att inom tullverkets arbetsområde främja den pågående utvecklingen mot rationellare godshantering i de svenska hamnarna. Wiggo Komstedt har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att förhindra negativa effekter i form av kaos i hamnarna och ökade kostnader i miljardklass för näringslivet med anledning av tullens beslutade nya kontrollrutiner. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Generaltullstyrelsen har beslutat skärpa tullkontrollen av s.k. samlastningsgods, dvs. gods som befordras gemensamt till mer än en mottagare i samma vägfordon, container eller järnvägsvagn. Beslutet har fattats inom ramen för de befogenheter som styrelsen har när det gäller tullkontrollens konkreta inriktning och omfattning. Anledningen till att tullverket vill genomföra skärpta kontrollrutiner för samlastningsleveranserna är att Nr 28 tullmyndigheterna i ökande utsträckning har kunnat konstatera att gods kommit in i landet utan att det har anmälts för tullmyndighet och att 21 november 1983 lastförteckningar och frakthandlingar ofta visat sig vara ofullständiga eller felaktiga. : SS z Om rutinerna vid Generaltullstyrelsen har framhållit att man är införstådd med att det är tullkontroll av im angeläget att de uppstramade kontrollrutinerna genomförs så att minsta portgods möjliga olägenhet uppkommer för utrikestrafiken och att det blir en mjuk övergång med tanke på olika informationsoch anpassningsproblem. Styrelsen har därför beslutat att flytta fram ikraftträdandet tre månader till den 1 januari 1984 samt genomföra den ökade kontrollen stegvis för olika slag av samlaster och medge undantag från de skärpta reglerna i vissa fall. De ökade kostnader för näringslivet som omläggningen medför har enligt tullen klart överdrivits, då belopp på en miljard kronor och däröver har nämnts. Det är min förhoppning — mot bakgrund av vad jag nu sagt — att de nya reglerna för tullkontrollen av samlastningsgods kommer att genomföras och tillämpas på ett sätt som så långt möjligt begränsar de praktiska och ekonomiska verkningarna för näringslivet och den utrikes trafiken.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret, även om det inte var mycket till svar. Den här frågan har betydligt större räckvidd än vad man vid första påseende kan tycka. Under senare år har svensk industri i ökande utsträckning uppmärksammat de mycket stora rationaliseringsvinster som kan göras genom en effektivare materialhantering. Genom att minska lagerhållningen kan kapital frigöras och förräntningen ökas. Inte mindre än 160 miljarder kronor beräknas vara bundet i lager. Härav uppskattar man att det är möjligt att frigöra 70 miljarder kronor. Som en konsekvens av denna filosofi ställs ökande krav på hela varuflödet. Det krävs ett väl utvecklat samarbete mellan den svenske producenten och dennes underleverantörer, såväl inom som utom landet. Godsflödet måste gå i en jämn ström genom hela kedjan från råvara till färdig produkt. För att garantera en störningsfri produktion måste varje led noga planeras och uppgjorda tidsplaner innehållas exakt. Utrymmet för förseningar är marginellt. Störningar kostar alltför mycket och kan inte accepteras. Detta ställer hårda krav på hela transportkedjan. Transportbranschen har hållit på och håller på att anpassa sig till dessa krav. De senaste decenniernas utveckling mot en ökande andel enhetslaster och dörr-till-dörr-leveranser har inneburit ett helt nytt transporttänkande och utgör en förutsättning för den pågående effektiviseringen av hela materialhanteringen. Denna utveckling är givetvis gynnsam inte bara för de enskilda företagen utan för svensk ekonomi över huvud taget och för vår konkurrenskraft på världsmarknaden. Det är en gemensam angelägenhet för alla berörda parter 61 att på bästa sätt medverka till en fortsatt utveckling mot rationellare materialadministration. En konsekvens av denna utveckling är förändrade transportströmmar. Bl. a. har mängden samlastningsgods som passerar våra gränser ökat. Tullverket anser nu att trafiken har fått en sådan omfattning att verket inte längre på ett nöjaktigt sätt kan fullgöra sina åligganden med det regelsystem som hittills varit gällande. Det finns också enligt generaltullstyrelsen skäl att misstänka att ökande godsmängder införs i landet utan att ha genomgått tullkontroll. Någon analys av omfattningen av denna verksamhet tycks emellertid inte ha gjorts. Jag betvivlar inte att det kan ligga till på detta sätt. Det vore hyckleri att påstå att det inte finns sådana som orättmätigt utnyttjar de möjligheter som bjuds. Men också här finns ett gemensamt intresse att förhindra olaglig införsel av gods. Generaltullstyrelsen vill nu förändra det smidiga hemtagningssystem som hittills tillämpats och införa regler som innebär att samlastningsgods i stor utsträckning i stället måste lossas och läggas upp på tullupplag före förtullning. Detta får omfattande konsekvenser. Genomströmningshastigheten för gods kommer att minska, lastbilar och trailrar och andra lastbärare får lägre utnyttjandegrad, och befintliga tullupplag kommer i många fall inte att räcka till. Det finns berättigade farhågor för en betydande anhopning av gods och långa väntetider i importhamnarna. Allt detta leder till minskad effektivitet och höga kostnader, som i sista hand drabbar konsumenterna. Enligt den kalkyl som gjorts av berörda intressenter skulle merkostnaden för näringslivet totalt belöpa sig till 1,4 miljarder kronor per år. Denna siffra baserar sig på en detaljerad och genomarbetad kalkyl. Tullverket underkänner den men har, vad jag vet, inte gjort någon liknande analys. Vi rör oss här i de stora talens värld, och jag vill bara för att ge en uppfattning om vilka volymer det handlar om nämna att av de ca 3 miljoner ton styckegods som importerades över Göteborgs hamn 1982 utgjorde merparten enhetslaster. Antalet trailrar, lastbilar etc. som totalt passerade hamnen uppgick till i runda tal 230 000, antalet containrar till 215 000 och antalet flak till 50 000. Ett annat mått på den ekonomiska betydelsen av effektiv materialhantering är en uppgift från en av våra storindustrier att en enda dags längre framförhållning vid en enda division skulle medföra en årskostnad på över 2 milj.kr. Den kalkyl på 1,4 miljarder som jag hänvisade till har baserats på ca 300 000 enheter, vilket motsvarar endast 0,5 96 av den import som beräknas bli påverkad. Jag tycker att det är lättvindigt att bara vifta undan de beräkningar som har gjorts och att utan en ingående granskning beteckna dem som överdrivna. Här finns en uppenbar intressekonflikt mellan å ena sidan näringslivets och konsumenternas berättigade krav på snabba och effektiva transporter och å andra sidan tullverkets lika berättigade krav på kontrollmöjligheter. Det ligger i sakens natur att tullens verksamhet utgör ett hinder för en obruten transportström. Men detta är någonting som alla accepterar. Vem älskar tullen? Men vi måste ha den. Vi har alla ett gemensamt intresse av att olaglig införsel av gods förhindras. Inte minst av konkurrensskäl finns ett sådant intresse. Tullverket har också, såvitt jag kan bedöma, utformat sin verksamhet på ett sådant sätt att förtullningsarbetet skall ske smidigt och orsaka så liten olägenhet som möjligt. Men de nu föreslagna åtgärderna bryter detta mönster. Sverige är starkt beroende av sin utrikeshandel, av import lika väl som av export. Det är därför av vital betydelse att handeln över gränserna löper smidigt och effektivt och att de effektiviseringsmöjligheter som ligger i rationellare godshantering kan tas till vara. Det är mot den bakgrunden jag har ställt min interpellation till finansministern, och jag vill fråga finansministern hur han ser på tullverkets uppgift i detta helhetsperspektiv.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på frågan. Företag och enskilda kan ofta ha annan uppfattning än statliga myndigheter när det gäller handläggning och kostnader vid införande av nya rutiner. Så är det uppenbarligen när det gäller näringslivets uppfattning om införande av nya behandlingsrutiner vid våra tullstationer vid kontroll av samlastat gods och vad detta kommer att kosta. I sitt svar förlitar sig finansministern helt på tullens uppfattning att de farhågor som framförs är överdrivna. Jag är inte så säker på att farhågorna är överdrivna, för från alla dem som kommer att drabbas finns det en samstämmig uppfattning om att detta blir ytterst besvärligt och kostnadskrävande. Det framgår också av de remissvar som lämnats till finansdepartementet av bl.a. Sveriges industriförbund, Sveriges grossistförbund, Sveriges redarförening och Sveriges speditörförbund. Vi vet redan i dag att det tar tid i tullen, och eftersom tullen inte har fått — och uppenbarligen inte heller får — några nya tjänster och resurser kommer väntetiderna självfallet att bli längre. Sonja Rembo har ingående tagit upp en mängd av de sakargument som finns att anföra i frågan, och jag skall inte förlänga debatten genom att upprepa dem. Finansministern har inte svarat på den fråga som jag ställde genom att vidta åtgärder, utan han har uttryckt en förhoppning. Han har sagt att så långt det är möjligt är det hans förhoppning att de nya rutinerna tillämpas på ett sådant sätt att de bedöms ha praktiska och ekonomiska verkningar för näringslivet och utrikestrafiken. Det är klart att det alltid går att uttrycka förhoppningar om att det inte skall bli så farligt som det kan tyckas bli. Men om det nu trots allt skulle bli så att näringslivets företrädare har rätt och att vi efter den 1 januari finner att det blivit mer eller mindre kaos, vill jag fråga om finansministern kan lova att han snabbt kommer att vidta de åtgärder som kan erfordras.

Herr talman! Det förslag till åtgärd som här diskuteras skulle, om det genomfördes från den 1 januari, komma att få allvarliga konsekvenser, inte minst för de svenska färjerederierna. Nu kan man kanske ändå hysa vissa förhoppningar om att förnuftet så småningom skall tas till fånga. De nya tullbestämmelserna om samlastningsgods skulle ursprungligen ha trätt i kraft den 1 april 1983, därefter gällde den 1 oktober och nu talas det om start den 1 januari 1984. Om finansministern inte är beredd att ge något positivt besked i dag, är det min förhoppning att han skall kunna göra det vid den uppvaktning som berörda parter gör om någon vecka. Det finns nämligen, som jag ser det, och som tidigare talare också har framhållit, skäl för finansministern att se positivt på frågan. Alla är säkert överens om att här finns problem, vilket också framgår av finansministerns svar, men till att av detta dra slutsatsen att allt samlastningsgods, dvs. allt gods som skall till mer än en importör, skall föras till tullupplag för att kontrolleras är steget mycket långt. Den arbetsgrupp med representanter även för näringslivet som nu har tillsatts, och som arbetar med frågan, diskuterar i stället bättre lasthandlingar, att det skall finnas en ansvarig för lastbilen samt förbättring av stickprovskontrollen. Detta torde vara en klart bättre väg som både generaltullstyrelsen och regeringen borde kunna acceptera. I ett pressmeddelande menar generaltullstyrelsen att kostnaderna för åtgärderna understiger 200 milj.kr. Enligt uträkningar som näringslivet har gjort räcker inte detta på långa vägar. De siffror som man där har räknat fram — vilket i och för sig gjorts före generaltullstyrelsens något reviderade bestämmelser den 11 november — tyder i stället, som tidigare har nämnts, på merkostnader på uppemot en och en halv miljard kronor. Då har man ändå bara räknat in hanteringskostnaderna, dvs. omlastning, lossning och liknande. Om man uppskattar att sanningen förmodligen ligger någonstans mellan vad generaltullstyrelsen och industrin säger, blir det ändå en merkostnad på kanske en miljard kronor. En mycket stor del av samlastningsgodset kommer in i hamnar i Öresund, inte minst via den redan hårt drabbade färjetrafiken. Ju fler gånger företrädare för regeringen säger nej till positiva åtgärder, desto svårare blir situationen. Det finns en gräns för hur många nej från finansministern och andra statsråd som trafiken över Öresund klarar. För någon månad sedan gällde det nya fyravgifter. Det kostade en miljon. I dag gäller det samlastningsgodset. Det kostar mångdubbelt mer. Någonstans går en smärtgräns, och det kan finnas risk för att den gränsen överskrids en dag. Det vore allvarligt, för utan färjetrafiken riskerar vi att Öresundsregionen stagnerar. Det är därför min förhoppning att finansministern skall kunna ge ett positivt besked vid den uppvaktning som kommer att äga rum om någon vecka.

Herr talman! Sverige torde ha ett av de mest liberala systemen i världen i vad gäller kontrollen av varuinförsel och varuutförsel. Det har bl.a. lett till att vi under 1970-talet i stor skala har kunnat minska antalet befattningshavare inom tullverket. Det bygger i hög grad på exportörers och importörers trovärdighet och tilltron till deras vilja att själva leva upp till lagens bestämmelser. Rutiner har automatiserats och datoriserats, och det förekommer mycket litet av det man i andra länder upplever som tullkontroll. Detta har haft stora fördelar för det svenska näringslivet. Det är också uppenbart. Men som vanligt är detta näringsliv kluvet i sin inställning till lagar och förordningar. Vi har nämligen under ett antal år upplevt att just det näringsliv som tydligen tänker uppvakta mig för att klaga över skärpningen av tullkontrollen i åratal har hävdat att vi genom en alltför slapp kontroll har tillåtit införsel av varor som i varje fall inte skulle införas tullfritt i landet eller av varor som omfattas av kvantitativa regleringar och över huvud taget inte skulle ha kommit in och som har stört konkurrensen. Tullverkets studier av bakgrunden till de här klagomålen, som har varit ganska frekventa under tidigare år, har visat att det framför allt är samlastningsgodset som har orsakat att det antagligen finns grund för de klagomål som näringslivet har fört fram. Det är inte bara näringslivet som har klagat, utan klagomål har också kommit från annat håll, t.ex. från de anställda i företag som ansett sig ha utsatts för felaktig konkurrens på det här sättet. Det gläder mig i någon mån att Sonja Rembo, som den enda av de tre moderata deltagarna i den här debatten, ändå erkänner att här finns ett problem. Vi har ett gemensamt intresse av att förhindra olovlig varuinförsel, säger de. Ja, det intresset skulle då vägas mot det andra intresset, nämligen så smidig och enkel behandling som möjligt av inpasserande, och för den delen även utpasserande, gods. Läget är nu att generaltullstyrelsen, sin instruktion likmätigt, har försökt att åstadkomma en effektivare kontroll med hjälp av åtgärder, vilka man, efter den kritik som har riktats mot det första förslaget, har försökt anpassa så att de lättare skall kunna genomföras utan större kostnader. Jag vill nog se närmare på den här kostnadskalkylen på 1,5 miljarder kronor som detta skulle leda till. Jag tror att tullverket må ha minst lika goda skäl för sin bedömning, nämligen att det är fråga om ett par hundra miljoner kronor. Det skall då ställas i relation till en total varuimport i dag på över 150 miljarder kronor. Om vi nu här i riksdagen säger, att om det blir kaos i hamnarna, måste någonting göras, så utgår jag från att tullverket i ett sådant fall med snabbhet kommer att ingripa, därför att den som minst av allt önskar sig kaos i hamnarna är faktiskt tullen själv. Däremot vet jag inte vilka åtgärder Wiggo Komstedt menar att regeringen skall vidta. Det enda som vi skulle kunna göra är att införa en ny lagstiftning, där vi helt enkelt säger att man inte skall kontrollera, att man skall avstå från att undersöka om varor införs olovligt i landet. Det regeringen kan göra om det uppstår problem är att gå till riksdagen och be riksdagen att väsentligt ändra innehållet i våra tullförfattningar. Jag vill betona att den här kontrollen som den är upplagd inte är ett uttryck för något onödigt, någon kitslighet eller för någon avancerad byråkrati. Den svenska tullen är känd för att hantera sina uppgifter på ett mycket smidigt sätt, och jag är övertygad om att den kommer att göra det i det här fallet också. Sedan skall jag naturligtvis lyssna till vad man från näringslivets sida har att säga mig, när man kommer och uppvaktar.

Man måste bestämma sig, man kan inte kräva båda sakerna. Tullen måste få vissa möjligheter att granska även samlastningsgodset. Och jag hoppas, som jag sade, att generaltullstyrelsen nu har hittat en lösning som tillfredsställer de här båda kraven, som vi måste ställa på vårt tullverk.

Herr talman! Självfallet skall tullverket ha rimliga möjligheter att utföra sitt arbete. Men det är hela tiden fråga om en avvägning — hur mycket resurser som tullverket skall få så att transporterna och godsflödet sker smidigt. Det handlar alltså inte minst om resurser till tullverket. Huruvida Sverige är ett av de liberalaste länderna i detta sammanhang vågar jag inte ha någon uppfattning om. Det är möjligt att det är på det sättet. Vi har ju levt lyckliga i Sverige tack vare att vi har kunnat lita på människor och människors hederlighet — det har vi gjort även i detta fall. Men som i alla livets sammanhang finns det alltid människor som går vid sidan av gällande regler. Då får man göra en avvägning när det gäller hur mycket kontroll man skall sätta in, hur mycket kontrollen får kosta och hur mycket hederliga människor — i detta fall transportörer och importörer — skall behöva lida av den kontrollen. Nu är man från näringens sida beredd att ställa upp. Man erkänner att problemet finns och har positiva förslag till hur det skall kunna lösas. Det har, som det har sagts här tidigare, nyligen tillsatts en arbetsgrupp. Det talas t.ex. om förbättrat underlag för kontroll av lastlistor och om en tätare stickprovskontroll. Det är kanske möjligt att genomföra med hjälp av den utökade databehandling inom tullhanteringen som håller på att utvecklas. Det är här som finansministern kan ha en uppgift att fylla. Finansministern kan nämligen medverka till att denna arbetsgrupp får arbeta i lugn och ro genom att man skjuter på ikraftträdandet av dessa regler till dess att gruppen har kommit fram till en gemensam, godtagbar lösning. Jag tror att det är fullt möjligt att komma fram till en sådan. Kanske bör man från finansdepartementets sida också konsultera kollegerna i utrikeshandelsdepartementet och kommunikationsdepartementet. Där är man fullt medveten om dessa frågor, och jag tror att det finns goda möjligheter att hitta en lösning som inte kostar så orimligt mycket som denna åtgärd uppenbarligen gör. Det är rätt betecknande att vi är tre ledamöter som deltar i denna debatt. Det är något av ett bevis på den oro som man känner ute i landet. Två av oss kommer från hamnstäder, och två är ledamöter av trafikutskottet. Man är ute ilandet allvarligt oroad för denna utveckling. Här kan departementet helt klart göra en insats genom att medverka till att få till stånd de underhandlingar som behövs för att man skall komma fram till en gemensam uppfattning.

Herr talman! Finansministern tyckte att det var konstigt att vi inte hade tagit upp problemet med att det olagligt införs gods som inte är förtullat. Jag tog inte upp det eftersom jag tycker att det är en självklarhet att lagar och förordningar skall gälla och att man ordentligt skall sätta åt dem som tillämpar denna otillåtna metod, så att de inte får möjlighet att föra in gods som inte är förtullat. Ett bra sätt är att skärpa straffen för dem som syndar. Finansministern sade att Sverige är ett av de mest liberala länderna i världen. Jag tycker att det är bra och att vi skall fortsätta att vara det. Förhållandena i andra länder i Europa är inte något att efterlikna. I framför allt öststaterna kan man ibland bli fast i tullen i flera dygn. Det är sannerligen inte något att eftersträva. Vi hörde från många talarstolar i torsdags att Sverige inte skall bli något öststatsland. Man bollar här med summor på 1,5 miljarder och 200 miljoner. Oberoende av vilket belopp som är rätt — sanningen ligger förmodligen någonstans mittemellan — är det viktigt att slå fast att det ändå rör sig om ganska mycket pengar. Vi är, för våra gemensamma intressens skull när det gäller svensk ekonomi, betjänta av att vi inte drar på oss några extra kostnader över huvud taget. Vi vet att vi i slutskedet skall konkurrera på världsmarknaden. Det är bra om vi kan hålla vårt kostnadsläge på en så låg nivå som möjligt. Jag frågade vad regeringen gör om det blir kaos. Finansministern sade att det regeringen kan göra är att gå till riksdagen och föreslå en ändring i lagen. Det får man väl göra i så fall. Det är faktiskt en regerings uppgift att se till att samhället fungerar. Då får man vidta de åtgärder som behövs — även gå tillbaka till riksdagen och ändra lagstiftningen. Ett skäl för att vi kan misstänka att införandet av de nya rutinerna inte kommer att ske helt smärtfritt och att arbetet inte kommer att flyta så som finansministern tror är helt enkelt att tullen — såvitt jag förstått — inte kommer att få några nya resurser. Då är det inte lätt för dem som skall handlägga ärendena att undvika att det blir långa väntetider. Vi kan också se denna fråga i ett annat perspektiv. Vi vet att vi har ett fruktansvärt bekymmer med att det flödar in narkotika och annat av den sortens otyg över vårt land. Tullen har inte ordentliga resurser för att ta itu med detta. Då är det kanske synd att tullens knappa resurser används för sådant som, i varje fall från mina utgångspunkter, inte är helt jämförbart med narkotikabekämpning.
Herr talman! Jag sade redan i inledningen av mitt anförande att vi förmodligen alla är medvetna om att här finns ett problem och att det måste lösas. Men det är alltid bättre om man kan lösa problem i samförstånd och till en lägre kostnad än vad som uppenbarligen här blir fallet. Man har nu tillsatt en arbetsgrupp för att jobba med detta, där tullen och näringslivet finns med. Låt dem komma fram till en lösning först. Det finns säkert bättre lösningar än de jag här har talat om — bättre lasthandlingar, förbättrad stickprovskontroll m.m. Vi skulle kunna nå en samförståndslösning, och vi skulle förmodligen kunna göra det till en lägre kostnad. Det är därför som finansministern bör ta initiativet till att detta förslag inte genomförs från den 1 januari.

Jag upprepar min förhoppning om att finansministern skall kunna ge ett positivt besked till dem som är berörda av frågan. Det tror jag kan ske, om finansministern utvecklar den tankegång som uppenbarligen har legat bakom detta sista stycke i interpellationssvaret.

Herr talman! Jag har slutligen bara två saker att säga. För det första skall jag naturligtvis lyssna till vad näringslivet nu kan ha kommit fram till som en alternativ lösning till den som generaltullstyrelsen har arbetat fram. Men jag måste konstatera att man är mycket sent ute. Den här frågan har varit aktuell länge, och det ter sig inte särskilt tilltalande att än en gång skjuta på genomförandet av denna åtgärd. Men jag skall lyssna till vad de har att säga. För det andra vill jag säga till Wiggo Komstedt— för att det intryck man kan ha fått inte skall kvarstå — att det definitivt icke är meningen att flytta några resurser från kontrollen vad gäller införsel av narkotika till granskningen av samlastningsgods. Tvärtom — tullen kommer att få ökade resurser för sin kamp mot narkotikasmuggling.
Herr talman! Jag tackar finansministern för detta, som jag i alla fall tolkar som en vilja att lyssna på parterna och se vad som kan göras. Jag vill bara nämna att finansdepartementet redan i juli månad fick ett brev från de berörda organisationerna. Sveriges industriförbund, Sveriges grossistförbund, Sveriges redareförening och Sveriges speditörförbund skrev redan den 5 juli till finansdepartementet, så dessa organisationer har varit ute i ganska god tid. Det finns alltså inte något skäl att vara kallsinnig mot dem i detta sammanhang.
Herr talman! Jag hoppas verkligen att det inte är tal om att flytta några Måndagen den tjänster från narkotikaspaningen till kontrollen av införselgods. Men det var 21 november 1983 inte det jag åsyftade. Jag menade att det utöver de samlade resurserna inte blev några nya resurser. Skall man lägga på ett större arbete inom ett visst Om rutinerna vid område, finns det alltid skäl att misstänka att det går ut över något annat. = tullkontrollav im Men jag förstår nu av finansministerns senaste inlägg att här kommer att portgods tillföras resurser — förmodligen i budgetpropositionen i januari. Det känns skönt att man får förstärkta resurser på detta område.

Herr talman! Rolf Wirtén har frågat finansministern om regeringen avser att vidta åtgärder för att söka begränsa den nuvarande omfattningen av de uppgiftsinsamlingar som riktas framför allt mot näringslivet men också mot kommuner och organisationer. Enligt arbetsfördelningen i regeringen är det jag som skall besvara frågan. De samarbetsformer mellan staten och bl.a. näringslivet som blev resultatet av verksamheten i delegationen för företagens uppgiftslämnande har nu prövats i något över ett år. Det är för tidigt att redan nu utvärdera dessa samarbetsformer. Regeringen följer självfallet utvecklingen inom området. Inom regeringskansliet bedrivs ett arbete med att se över och förenkla statliga regler. Ett av syftena med arbetet är att kommuner, näringsliv och organisationer inte i framtiden skall betungas av uppgiftslämnande som ter sig meningslöst. Jag kan nämna ett par exempel på detta arbete. Regeringen uppdrog för ett år sedan åt statens industriverk att utreda vissa frågor om administrativa hinder för industriell utbyggnad. Enligt vad jag har erfarit kommer resultatet av verkets arbete att föreligga inom kort. Industriministern har vidare tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att göra en översyn av de regler som staten riktar mot näringslivet. Arbetet bedrivs i nära samverkan med näringslivet och de fackliga organisationerna. Vidare kan nämnas att stat-kommun-beredningen har som en av sina huvuduppgifter att se över formerna för samverkan mellan statlig och kommunal verksamhet. Beredningen skall därvid sträva efter att minska krångel och ta bort onödig byråkrati i relationen mellan statliga och kommunala organ.
Herr talman! Jag ber att få tacka civilministern för svaret. En av våra kungar sade en gång att land skall med lag byggas, och det är något som det väl råder enighet om i denna lagstiftande församling. Men det är också så att mycket av den lagstiftning som krävs i ett komplicerat samhälle som Sverige börjar kännas ganska jobbig för invånarna. Skilda grupper känner sig mer eller mindre pressade. Utan tvivel har just näringslivets folk upplevt kraven vara i många fall alltför hårda att leva med för att man samtidigt skall kunna vara produktiv, alert, innovativ och komma till skott med nya grepp, osv. Det där är vi naturligtvis mycket angelägna om att vända på. De regeringar jag tillhörde gjorde åtskilligt för att förbättra i detta avseende och minska krångel och byråkrati. Jag har iakttagit att också civilministern, som har fått uppdraget att fortsätta vårt arbete, har i tal och skrift uttryckt sin vilja att fullfölja det. Jag måste dock konstatera att efter närmare ett och ett halvt år då ni har haft chans att fortsätta arbetet har det inte blivit några konkreta resultat. Det är med en viss ledsnad jag noterar det. Nu säger civilministern i svaret att man tillsätter arbetsgrupper som skall jobba med det här och att industriministern inom kort kommer med vissa förslag. Vi får väl se vad de innebär. Civilministern pekar vidare på vad som har skett på statsoch kommunområdet. Men som jag sade nyss finns det inga konkreta åtgärder hittills — jag upprepar detta — som har lindrat bördorna. Särskilt gäller detta beträffande näringslivet, men också på andra områden. I stället växer hotbilden. Nya problem tillkommer. Vi hade förslaget om Fobalt. Jag vet inte vad som händer med det. Sannolikt läggs det åt sidan, men det var ett klart hot. Vi har uppgiftslämnandet till marknadsregistret, som många företagare upplever som ett nytt besvärligt arbete. Vi har eko-kommissionen, som i och för sig är ute i vällovliga syften men vars arbete säkert kommer att innebära nya, besvärliga och snärjande regler för näringslivets uppgiftslämnande till olika myndigheter. Jag gav, herr talman, som statsråd direktiv till statskontoret att komma fram med ett förslag om en samordning av löneutbetalningar, skatteoch arbetsgivaravgiftsinbetalningar, så att man kunde få ett mycket enklare och snabbare förfarande ute på företagen. Får jag fråga civilministern: Vad har hänt med det förslaget? Det innebar en konkret åtgärd, och statskontoret har redovisat en projektplan. Ni hade kunnat låta det arbetet rulla vidare, i stället för att bara låta det ligga.
Herr talman! Rolf Wirtén vill här låta påskina att det under hans tid i regeringen hände förfärligt mycket konkret när det gäller avbyråkratisering och förenklingar medan det efter regeringsskiftet har tonat fram en hotbild som snarare skulle tyda på att de byråkratiska bördorna för både näringsliv och samhälle skulle öka. Jag kan inte hålla med Rolf Wirtén om denna verklighetsbeskrivning. Den nuvarande socialdemokratiska regeringen har under sin regeringstid klart markerat en viljeinriktning och också påbörjat ett förändringsarbete. Det framläggs på olika områden förslag som på flera sätt kommer att göra det enklare för både näringsliv och samhälle. I regeringsställning behöver vi båda, herr Wirtén, utredningsunderlag för våra ställningstaganden. Så var det när herr Wirtén satt i regeringsställning och fattade beslut om de begränsningsregler som nu gäller. Det låg en utredning till grund för det ställningstagandet. Den nuvarande regeringen behöver självfallet också utredningsunderlag. Detta betyder icke att vi inte har en klar viljeinriktning som går ut på att för både näringsliv och samhälle göra reglerna enklare. I själva sakfrågan vill jag säga följande. Att döma av de uppgifter som jag har fått är det hitintills för tidigt att säga huruvida de bestämmelser, begränsningar och nya regler som herr Wirtén i statsrådsposition introducerade är tillräckliga. Man tycker hitintills att de har fungerat väl, men man vill ha tid på sig för att utvärdera den ordning som nu gäller.
Herr talman! Civilministern säger att viljeinriktningen är att minska byråkrati och krångel. Det är bra. Jag hoppas att den skall hålla i sig och omsättas i praktiska resultat. Jag vidhåller dock, Bo Holmberg, att ni hittills inte har lyckats komma med ett enda konkret förslag för att lätta på dessa bördor. Det pågår utredningar, säger Bo Holmberg. Det är väl riktigt att man behöver ett bra underlag för sina beslut — det har jag all respekt för. Men det måste gå undan. Det måste hända något med en större snabbhet. Vi har nu väntat uppemot två år. Det förslag som jag nämnde har ändå statskontoret lagt fram en projektplan för. Jag upprepar min fråga: Varför gör man inte mera åt detta förslag? Det skulle betyda en väldig lättnad för näringslivet om man kunde samordna alla dessa inbetalningar, skicka dem till en mottagare i stället för som nu till tre. Herr talman! När man av ekonomiska skäl — räntevinster — vill snabba på inbetalningarna av skatter och avgifter har bördan på näringslivet vuxit. Företagen får göra tätare inbetalningar. I stället för 12 inbetalningar per år gör företagen nu 24. Här har bördan alltså vuxit i stället för minskat. Det går åt fel håll, Bo Holmberg. Det är inte bra. Får jag slutligen fråga: När kommer arbetsgruppen att bli färdig med sitt arbete? Har man någon tidsplan för det?
Herr talman! Jag vidhåller att det är en felaktig verklighetsbeskrivning när herr Wirtén påstår att regeringens ambitioner snarare är att krångla till det ytterligare för samhälle och näringsliv än tvärtom. Det är att måla en partipolitisk bild av diskussionen, som inte är korrekt. Jag har inte velat börja denna diskussion med att fråga mina borgerliga vänner från tidigare regeringar vad som blev av allt antibyråkratiarbete. Det blir intressant att ta upp den diskussionen om ett tag. Jag har velat börja arbetet med att redovisa regeringens ambitioner, införa ett allvarligt syftande arbete och försöka peka på resultat, inte att börja en partipolitisk pajkastning när det gäller vad som har åstadkommits i dessa frågor. Statskontoret arbetar med uppdraget, och jag har ännu inte givit regeringen någon rapport eller något underlag för ställningstagande, men det kommer.

Herr talman! Någon pajkastning har jag verkligen inte ägnat mig åt, Bo Holmberg. Jag vet inte vad som har föranlett honom att påstå det. Jag har försökt säga till Bo Holmberg att ambitionen tycks vara den rätta, men att resultat hittills inte har blivit lättnader, utan t.o.m. —-i ett avseende som jag exemplifierade — en ökad börda. Jag tror inte att det går att bestrida — det är en riktig verklighetsbeskrivning, Bo Holmberg. Vidare frågar Bo Holmberg vad jag kan peka på för resultat från de borgerliga regeringarna. I det svar jag har fått, herr talman, redovisar Bo Holmberg just en av de åtgärder vi vidtog, nämligen att tillsätta den grupp som skall granska alla utgående enkäter och krav på uppgifter från näringslivet — en följd av DEFU-arbetet. Det är ett konkret resultat, som vi åstadkom. Får jag också, herr talman, peka på den av folkpartiregeringen framlagda antikrångelpropositionen med ett sjuttiotal konkreta åtgärder, som ledde till lättnader för allmänheten.

Herr talman! Birger Hagård har frågat mig om jag delar hans syn att det i nuvarande kärva ekonomiska tider med krav på besparingar över hela linjen ter sig stötande och orimligt att samhällsstöd skall utgå för deltagande i kurser av ren och oförtäckt semesterkaraktär och om jag avser att vidta några åtgärder för att förhindra att dagstudiestöd utgår vid folkhögskolekurser som har karaktären av ”familjeveckor”. Dagstudiestöd utgår till studerande vid folkhögskolor enligt bestämmelser i studiestödslagen och folkhögskoleförordningen. De kurser för vilka dagstudiestöd beviljas skall anordnas enligt de allmänna riktlinjer som gäller för folkhögskolan. De skall vara godkända av skolöverstyrelsen . Centrala studiestödsnämnden har föreslagit att rätten till studiestöd vid folkhögskola skall begränsas till vissa typer av kurser. Jag har inte velat biträda CSN:s förslag i detta avseende. Det skulle nämligen enligt min mening vara mycket svårt för SÖ och CSN att ta ställning till vilka kurser i det rikhaltiga utbudet vid folkhögskolorna som skulle ha särskilt värde framför andra, eller vilka kurser som de enskilda skulle ha särskilt behov av. Jag anser att vi bör slå vakt om det stora mått av frihet folkhögskolorna har att anordna kurser som, med folkhögskoleförordningens ord, ”främjar allmän medborgerlig bildning”. Sedan ligger det ett ansvar på SÖ att de kurser som man godkänner för statsbidrag och därmed indirekt också för studiestöd verkligen uppfyller folkhögskoleförordningens krav. Jag utgår från att SÖ inte godkänner en kurs som över huvud taget inte kan karakteriseras som utbildning.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på min fråga, men tyvärr kan jag inte säga att svaret i allt är tillfredsställande. Bakgrunden till frågan är att en vuxenutbildningsnämnd i ett av våra län — närmare bestämt Östergötlands län — har avslagit ansökningar om dagstudiestöd för deltagande i s.k. föräldrautbildningskurser under en vecka på folkhögskola. Motiveringen var att vuxenutbildningsnämnden menade att man inte skulle bevilja anslag till rena semesterveckor. Besluten om avslag överklagades hos centrala studiestödsnämnden, som på formella grunder ansåg att vuxenutbildningsnämnden handlat felaktigt. Det är naturligtvis inte det enskilda fallet som är intressant i det här sammanhanget, utan det är själva principfrågan. Det har funnits åtskilliga liknande kurser där deltagarna har kunnat få s.k. dagstudiestöd — och det är inte litet: det uppgår till 396 kr. om dagen, uppdelat på en s.k. inkomstdel på 216 kr. per dag plus en internatdel på 180 kr. per dag. Förutom de nämnda s.k. familjeskolorna, som ordnats i Habo och Rimforsa, har det varit fråga om en kurs som hette Friskvård/alternativ semester, som ordnats av ABF tillsammans med Väddö folkhögskola. Det är bra att familjerna får vara tillsammans. Men är detta någonting som det allmänna skall stödja med bidrag? Självfallet skadas allmänhetens respekt för och tilltro till myndigheterna, om bidrag utgår till att täcka rena semesterkostnader. Man ser det som ett sätt att sko sig på samhället. Samtidigt finns det många angelägnare fall, där det inte finns medel till stöd. Statsrådet svarar att hon inte har velat biträda CSN:s förslag om att begränsa rätten till studiestöd till vissa typer av kurser, eftersom det då skulle bli svårt för SÖ och CSN att ta ställning till vilka kurser som skulle vara värda att stödja. Utbildningsministern erinrar samtidigt om att man enligt folkhögskoleförordningen skall ge stöd till sådana kurser som främjar allmän medborgerlig bildning, och hon utgår ifrån att skolöverstyrelsen inte godkänner en kurs som över huvud taget inte kan karakteriseras som utbildning. Men vad finns det som inte kan karakteriseras som allmän medborgerlig bildning, och vad finns det som inte kan karakteriseras som utbildning? Jag finner det angeläget att man gör någonting i det här sammanhanget, och jag frågar statsrådet: Är det rimligt att 396 kr. per dag utgår till ”semesterkurser”? Anser statsrådet att man kan hysa tilltro till att skolöverstyrelsen verkligen ser till att det blir en rättelse i de här fallen?
Herr talman! Jag kan inte ta ställning till det enskilda fallet eller den enskilda kursen. Däremot vill jag rent allmänt gärna säga att det inte kan vara meningen att stöd skall utgå till utbildning som har ren semesterkaraktär. Men det är inte enbart fråga om att sådana kurser inte skall få dagstudiestöd. Det är inte meningen att folkhögskolan skall anordna sådana kurser. Det är här SÖ:s roll som tillsynsmyndighet kommer in, liksom naturligtvis också folkhögskolornas eget ansvar när det gäller att se till att de kurser och utbildningar man anordnar är av hög kvalitet, något som är mycket viktigt när huvudmän har så stor frihet som folkhögskolorna har. Det är viktigt att debatten förs om sådant som är på gränsen till vad som är rätt och riktigt i dessa sammanhang, så att tillsynsmyndighet och folkhögskolor uppmärksammar detta och vi får klarare linjer.

Herr talman! Nu skulle jag verkligen vilja tacka utbildningsministern för svaret, för det här svaret var betydligt mer rakt på sak än det hon först läste upp. Avsikten är uppenbarligen att en liten debatt som den vi för här skall kunna leda till att man på skolöverstyrelsen får ögonen på vad som sker och skärper sig, så att man inte bifaller ”vad-som-helst-kurser”. Dessutom skall det kunna leda till att också de enskilda folkhögskolorna besinnar sitt ansvar i sammanhanget och inte ordnar kurser som är på gränsen till vad som kan betecknas som utbildning och som — såsom i det här fallet — kan väcka anstöt hos medborgarna i allmänhet, eftersom vi trots en ymnig bidragsflora inte kan hjälpa många av dem som har det besvärligt. Jag vet att utbildningsministern strax skall besvara en annan fråga som gäller studiemedel, och vi vet ju att studenterna har det ekonomiskt kärvt. I tider då det fordras åtstramning på alla punkter är det givet att det kan väcka anstöt, om det mycket lättvindigt utbetalas bidrag till sådant som i pressen karakteriserats som ”stöd till förtäckt semester”. Jag hoppas att det blir en bättre tingens ordning och skulle inte ha något emot om utbildningsministern återkommer med förslag till stramare föreskrifter eller om regeringen utfärdar stramare föreskrifter för skolöverstyrelsen i detta sammanhang. Huvudsaken är att någonting görs.

Herr talman! Margot Wallström har frågat mig om jag ämnar vidta några åtgärder för att underlätta för studerande vid yrkespedagogiska linjer att genomföra sina studier. Tisdagen den handelsoch kontorslärarlinjen, industrioch hantverkslärarlinjen och 22 november 1983 vårdlärarlinjen. Dessa studerande får därmed finansiera sina studier med studiemedel på samma sätt som det stora flertalet högskolestuderande. Om vissastuderan: Beslutet gällde dock inte studerande som påbörjat sina studier på dessa linjer des ekonomiska före den 1 juli 1983. situation Jag vill erinra om att jag i samband med mitt förslag anförde att slopandet av utbildningsarvodet på dessa utbildningslinjer kan komma att förändra rekryteringen till linjerna. Jag förutsatte därför att universitetsoch högskoleämbetet noga skulle följa utvecklingen i detta avseende. Ännu har detta inte givit anledning för regeringen att vidta några åtgärder. Jag kan dock försäkra Margot Wallström att jag kommer att följa utvecklingen med uppmärksamhet.

Herr talman! Jag vill först erinra om att det var så sent som på senvåren som riksdagen — inkl. Margot Wallström, antar jag — fattade beslut om detta. Eftersom beslutet kom så sent här i riksdagen såg UHÄ till att de som sökte till dessa linjer fick information om att förändringar var på gång. Man fick alltså brev såväl i mars månad som i maj månad om att så var fallet, för att det inte skulle komma som en kalldusch sedan riksdagen väl hade fattat beslut. Det är den information jag har fått av UHÄ, att sådana brev har gått ut. Det är nu allmänt att beklaga att vi måste vidta sådana här försämringar för dessa studerande, för de befinner sig, precis som Margot Wallström säger, i en situation då det blir mycket svårt ekonomiskt för dem att genomgå sin utbildning. Ändock vet vi att budgetläget är sådant att vi på alla håll och kanter måste försöka skära ned utgifterna, och en åtgärd är då att man bestämmer att de studerande även på den här linjen får klara sig med samma studiemedel som de flesta andra högskolestuderande. Det här var ett förslag som jag lade fram till riksdagen, och riksdagen har ställt sig bakom det. Vad vi nu skall göra är att se vad som händer. Jag är helt säker på att UHÄ håller den här frågan noggrant under kontroll, eftersom detta har uttalats i propositionen och riksdagen har understrukit detta i sitt beslut.

Herr talman! Birthe Sörestedt har frågat om justitieministern anser att lagstiftningen om vårdnad och umgänge är tillräcklig och om möjligheten att verkställa domstolarnas beslut är tillfredsställande. Sedan den 1 juli i år gäller nya lagregler på det område som Birthe Sörestedts fråga avser. En utgångspunkt för dessa regler är att föräldrarna i första hand bör försöka lösa sin konflikt i samförstånd. Verkställighet av ett avgörande om vårdnad eller umgänge bör tillgripas först sedan alla ansträngningar har gjorts för att få barnet överlämnat på frivillighetens väg. De nya bestämmelserna innebär att verkställighetsförfarandet har effektiviserats. En nyhet är att de allmänna domstolarna kan kombinera ett avgörande om vårdnad eller umgänge med ett föreläggande vid vite för en förälder att lämna ifrån sig barnet. Även i förfarandet vid länsrätt är vite det huvudsakliga tvångsmedlet. Om verkställighet av ett vårdnadsavgörande annars inte kan ske eller om det är nödvändigt för att undvika att barnet lider allvarlig skada, kan länsrätten dock besluta att barnet skall hämtas genom polismyndighetens försorg. Vid verkställighet av ett avgörande om umgänge är möjligheterna att tillgripa hämtning mer begränsade. I samband med den nya lagstiftningen ändrades också bestämmelserna i brottsbalken om straff för egenmäktigt förfarande med barn. Ändringen innebär att det straffbara området har utvidgats och att straffet för grova brott har skärpts till fängelse i högst två år. I vissa fall kan ett bortförande eller kvarhållande av barn ske i sådana former att gärningen är att anse som olaga frihetsberövande. Straffet för detta brott är fängelse i högst tio år. Även den som medverkar till ett brott eller som skyddar en brottsling kan göra sig skyldig till en straffbar handling. Både gärningsmannen och medhjälparen riskerar att bli föremål för frihetsberövande eller andra tvångsingripanden som kan bli aktuella under en förundersökning. Sammanfattningsvis anser jag att den nuvarande lagstiftningen är tillräcklig och att möjligheten att verkställa domstolarnas beslut är tillfredsställande.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Barnens behov är och måste vara utgångspunkten på detta område. Om vuxna människor inte kan komma överens om vårdnadsoch umgängesfrågor får detta inte gå ut över barnen. Barnens intressen måste först och främst tas till vara, så att barnen kan ha en god kontakt med båda föräldrarna, släktingar och kamrater. De måste också ha möjlighet till en regelbunden skolgång. Det är viktigt att de här frågorna sköts på ett varsamt sätt och att resurser sätts in för att nå en överenskommelse som båda föräldrarna accepterar. Det måste också ske så skonsamt som möjligt för barnen. Men i en del fall lyckas inte föräldrarna lösa vårdnadsoch umgängesfrågan i samförstånd, och då blir ett domstolsförfarande nödvändigt. Ibland varken kan eller vill föräldrarna acceptera ett domstolsbeslut. Det kan då uppstå situationer där barnen utsätts för särskilda påfrestningar. Detta innebär ofta en lång tids ovisshet, som måste upplevas som mycket pressande av föräldrarna, men framför allt av barnen.

Herr talman! Jag delar verkligen Birthe Sörestedts uppfattning att det är angeläget att de här frågorna löses i samförstånd och att det i första hand gäller att se till barnens intressen. I barnens intresse är det också viktigt att verkställigheten sker snabbt. Men det är inte alltid som en snabb verkställighet är till gagn för barnet. Det primära bör vara att över huvud taget undvika tvångsmedel. Därför brukar man ofta uppdra åt en socialtjänsteman eller någon annan lämplig person att verka för att den som har hand om barnet frivilligt lämnar barnet ifrån sig. Lyckas inte det, måste man tillgripa vite eller hämtning. Ibland misslyckas vitet, och man måste ta till hämtning. Då kommer man in i en oerhört svår avvägningssituation. Till en början måste man ju veta var barnet befinner sig. Vidare måste man noga pröva ifall barnet klarar en sådan process. Det är angeläget att hämtningen utförs på ett sätt som är så skonsamt som möjligt för barnet. Avslutningsvis vill jag göra den allmänna kommentaren att skilsmässor och andra separationer i de flesta fall innebär stora påfrestningar för både barnen och föräldrarna. Under de senaste åren har många kommuner börjat erbjuda föräldrarna hjälp att bearbeta sina konflikter och i samförstånd söka lösningar för framtiden. Erfarenheterna av sådana här s.k. samarbetssamtal är goda. En utgångspunkt för den nya lag som gäller fr.o.m. den 1 juli i år och som jag redogjorde för är att ta till vara den hjälp som erbjuds av socialtjänsten, familjerådgivningen och andra rådgivande organ.
Herr talman! Uppenbarligen förekommer det att föräldrarna har hamnat i en låst situation. Jag är helt medveten om svårigheterna och motsättningarna då man skall väga mellan å ena sidan den skada som ett eventuellt polisingripande kan åsamka barnen och å andra sidan den skada som barnen utsätts för då de förhindrats att träffa den andra föräldern. Ett fördröjande i den rådande situationen ger inte den möjlighet som är önskvärd, att föräldrarna skall kunna lösa frågan i samförstånd, även om situationen så att säga har varit låst från början. Enligt den nya lagen är det fullt möjligt att ingripa. Jag vill fråga: Varför ingriper man inte mot föräldrar i de fall då det är en annan person som är medhjälpare?
Herr talman! Om någon person försöker att på ett brottsligt sätt förhindra en hämtning eller ett annat ingripande är hans förfarande åtalbart, och då ankommer det på åklagarmyndigheten att pröva om åtal skall komma till stånd.

Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat mig om jag avser att lägga fram ett förslag till ny valkretsindelning i Malmöhus län i så god tid att reglerna kan tillämpas vid 1985 års riksdagsval. Frågan om valkretsindelningen i Malmöhus län har diskuterats i olika sammanhang under senare år. I en promemoria från 1980 föreslog en särskild utredare att indelningen skulle ändras så att den s.k. fyrstadskretsen och Malmöhus läns valkrets avskaffades och ersattes av tre geografiskt sammanhängande valkretsar. Någon proposition lades emellertid inte fram på grundval av promemorian. När frågan om ändrad valkretsindelning i Malmöhus län senast debatterades i riksdagen för ungefär ett år sedan framhöll min företrädare att det var angeläget att beslut om valsystemet fattas i största möjliga enighet mellan de politiska partierna. Han avsåg också att undersöka förutsättningarna för att uppnå en sådan enighet. Enligt vad jag har erfarit har det hittills inte funnits förutsättningar för en politisk uppgörelse i frågan. Jag avser emellertid att fortsätta undersökningarna för att se om det numera finns sådana förutsättningar.

Herr talman! Jag skall be att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Frågan om valkretsindelningen i Malmöhus län har verkligen dragits i långbänk. Den ss.k. fyrstadskretsen, dvs. städerna Lund, Malmö, Landskrona och Helsingborg, tillkom år 1921. Den gången var det motiverat, eftersom både näringsverksamheten och befolkningsstrukturen var väsentligt skilda åt på landsbygden och i de fyra större städerna. Nu är läget ett helt annat. Många har de förslag varit som gått ut på att ändra valkretsindelningen. År 1974 tillsattes en utredning, som 1977 lade fram sitt förslag. Där föreslogs, just som statsrådet säger, att fyrstadskretsen skulle upphöra och att man i stället skulle indela länet i tre sammanhängande valkretsar. Utredningen var inte enig. Tre av de socialdemokratiska ledamöterna tyckte att man borde utreda frågan ytterligare, och till den ändan tillkallade den dåvarande justitieministern, Petri, en utredning som skulle undersöka möjligheterna att nå politisk enighet. År 1980 framlade han sitt förslag, och då stöddes det av alla de fyra demokratiska riksdagspartierna. Men som statsrådet sade nyss blev det aldrig någon proposition, därför att det inte gick att få någon enighet. Enligt vad statsrådet Petri den gången sade var det folkpartiet som i slutändan inte ville vara med. Nu säger statsrådet att det inte under företrädarens tid har gått att få enighet men att statsrådet avser att fortsätta undersökningarna. Det ger mig anledning till två följdfrågor. Sedan justitieminister Rainer lämnade sitt svar har det inte skett några personförändringar som kan föranleda att man ändrar ståndpunkt. Därför skulle jag vilja veta om justitieministern delar min uppfattning att det inte är tillfredsställande att nu ha en valkretsindelning som inte är sammanhängande. En av kommunerna i Malmöhus läns valkrets, Höganäs, ligger genom den nya kommunindelningsreformen helt avskild från länet i övrigt, och det är naturligtvis inte bra. Kommer alltså statsrådet att försöka påverka ett eventuellt tredskande parti att ändra sig, så att vi kan få enighet? Den andra frågan blir då: Kommer statsrådet att i så fall senast i vår lägga fram en proposition? Om ett år börjar ju nomineringarna till valet, och därför behöver en proposition framläggas under vårriksdagen. Jag vore tacksam om jag fick svar på dessa två frågor.
Herr talman! Jag är kanske litet främmande för terminologin ”att påverka tredskande personer”. Jag kommer emellertid att ta upp en överläggning, och jag vill konkretisera mitt svar genom att säga att det kommer att ske redan i december i den arbetsgrupp i grundlagsfrågor som finns, med representanter över partigränserna.

Herr talman! Det gläder mig, och förvånar mig kanske samtidigt litet grand, när statsrådet säger att det vore honom fjärran att försöka påverka någon. Men jag tror att statsrådet under sin fortsatta ämbetsutövning kommer att få rikliga tillfällen att behöva påverka tredskande politiker, så att de gör som han tycker att de bör göra. Jag är tacksam för att statsrådet nu skall försöka ta upp den här frågan igen och se om det kan bli något resultat. Statsrådet är den tredje justitieministern som jag plågar med att ställa frågor om valkretsindelningen i Malmöhus län. Jag hoppas också att han skall bli den sista. Med det menar jag att frågan bör få en positiv lösning inför nästa val.

Herr talman! Gunnar Hökmark har frågat mig om jag avser att vidta någon åtgärd mot den typ av ”medborgargarde” som enligt Gunnar Hökmarks mening har organiserats av LO-distriktet i Stockholm i syfte att få tag på personer med obetalda skatteskulder och ofullgjorda löneåtaganden. Ekonomisk brottslighet och annan oegentlighet, bl.a. inom området för skatter och avgifter, utgör ett stort problem i vårt samhälle. Insatserna mot sådan verksamhet har intensifierats under de senaste åren. Som bekant arbetar nu den av regeringen år 1982 tillkallade särskilda kommissionen med att föreslå ytterligare åtgärder inom området. En genomgående svårighet när det har gällt att bekämpa den ekonomiska brottsligheten har varit att denna, till skillnad från den mera traditionella kriminaliteten, endast i mindre mån kommer till myndigheternas kännedom genom anmälningar och andra uppgifter från enskilda. Detta förhållande har säkerligen sin grund i att brottsligheten oftast saknar enskilda offer. Detsamma gäller i fråga om olika former av skatteflykt. Numera torde man dock ha kommit till allmän insikt om att ekonomisk brottslighet och skatteundandraganden påtagligt drabbar alla medborgare. Att de fackliga organisationerna känner ett särskilt ansvar för att oegentlighet av det slag som är aktuellt nu motverkas är fullt förståeligt. I princip bör enligt min mening detta uppmuntras, eftersom deras medverkan kan vara ägnad att stärka insatserna på området. Jag förutsätter givetvis att tillåtna metoder begagnas. Vad jag känner till i den aktuella frågan ger mig ingen anledning att vidta några åtgärder.

Herr talman! Vi har alla ett ansvar för att rättsväsendet värnas. Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga, men jag måste beklaga att han i det svaret mer ser till de olika kollektivens rätt att undersöka enskilda människors förhållanden än till värnet om de enskilda människornas rätt. Jag tror att det i ett rättssamhälle är farligt om enskilda människor, vare sig det är individer eller organisationer, börjar ta rättvisan i egna händer. Då riskerar man att få två olika typer av lagar, dels de lagar som är reglerade och kontrollerade av offentliga myndigheter, dels de lagar som baserar sig på vad opinionen i en viss fråga tycker. Vi har den senaste tiden sett exempel på att den typen av dubbelt rättsväsende faktiskt är förödande för enskilda människors rättssäkerhet. Det är beklagligt att justitieministern svarar som han gör. I ett läge där det finns krav på att en viss typ av brottslighet skall bekämpas, är det viktigt att den brottsligheten verkligen bekämpas. Det är också viktigt att de rättsvårdande institutionerna försvarar uppfattningen att det är det offentliga rättsväsendet som skall värna lag och rätt. Justitieministerns svar här kan inte tolkas på annat sätt än att han uppmuntrar enskilda personer och organisationer att ta rättvisan i egna händer. LO-distriktet i Stockholm har kallat sina aktioner — då man rusar in hos enskilda företagare och ställer krav på uppgifter, drar med sig massmedia och misstänkliggör enskilda människor — för en folkresning mot fiffel. Folkresning mot fiffel — bara uttrycket leder mina tankar in på otäcka banor. Det har att göra med medborgargarden, det har att göra med rättskipning utanför det offentliga rättsväsendet. Justitieministern säger i sitt svar att hans uppmuntran endast sker på villkor att de metoder som begagnas är tillåtna. Innebär det, herr justitieminister, att även andra typer av medborgargarden har en uppmuntran att vänta från justitieministern, så länge de inte begår olagliga handlingar? Är detta förenligt med kraven på individens rättssäkerhet? Vem drar gränsen för vilka krav som LO-distriktet i Stockholm har rätt att ställa på enskilda människor? Vem drar gränsen för vilken rätt man har att gå in hos enskilda företagare? Och, herr justitieminister, vad händer den som råkar ut för att bli oskyldigt misstänkliggjord av LO-distriktet, som i sin tur har uppmuntran från landets justitieminister? Justitieministerns svar är beklagligt.

Herr talman! Jag har inte uppmanat och tänker inte uppmana enskilda att ta rättvisan i egna händer eller uppmuntra bildandet av medborgargarden eller enskild polisverksamhet. Gunnar Hökmark, bakgrunden till de förhållanden som vi diskuterar här är en helt annan. Jag tror att vi kan vara överens om att det är ett ofta konstaterat förhållande att sådana arbetsgivare som inte fullgör sina skyldigheter gentemot det allmänna eller gentemot arbetstagarna i hög grad bidrar till en snedvridning av konkurrensen inom sin bransch. De utgör därför ett hot mot seriöst arbetande företagare och ytterst mot sysselsättningen inom branschen. Mot bl.a. den bakgrunden har de fackliga organisationerna genom arbetsrättslagstiftningen fått en vetorätt mot att en arbetsgivare anlitar icke anställd arbetskraft, om åtgärden kan antas medföra åsidosättande av lag eller kollektivavtal eller om den annars kan antas strida mot vad som är allmänt godtaget. Det är mot denna bakgrund som de fackliga organisationerna har ett befogat intresse av att skaffa sig information inom detta område. I sammanhanget kan jag också nämna att statliga myndigheter enligt upphandlingsförordningen, i dess nuvarande lydelse, skall göra särskild kontroll av anbudsgivares skötsamhet när det gäller fullgörandet av betalningsskyldigheter beträffande skatt och allmänna avgifter. Även i denna fråga har facket intresse av insyn.

Herr talman! Justitieministern hävdar att han inte har uppmuntrat bildandet av medborgargarden och liknande polisiär verksamhet. Men vad kallas det förfarandet att enskilda organisationer och enskilda människor i organiserad form tillkallar press och representanter för andra massmedia och med dem åker runt till olika företag, rusar in och kräver att få se uppgifter, kräver att få se fakturor redovisade för sig? Är det inte en typ av uppgifter som i ett rättssamhälle skall skötas av offentliga myndigheter? Det är farligt att, som justitieministern nu gör, uppmuntra den typen av verksamhet. Fackliga organisationer har liksom alla andra i vårt samhälle ett intresse av att alla företag och alla människor sköter sina skatteskulder, sina löneskulder och allting annat, men det är inte den frågan detta gäller. Frågan gäller om Sveriges justitieminister ser positivt på denna typ av verksamhet. Vad händer den företagare som faktiskt är oskyldig och som fått massmedia på sig och den vägen blivit misstänkliggjord i organiserad form? Vad händer de människor som skräms till att tro att de har plikt och skyldighet att lämna ut uppgifter till LO-distriktet? Det är faktiskt så att ett lands justitieminister i ett rättssamhälle har anledning att värna om inte bara enskilda organisationers rätt att göra det ena och det andra utan också om enskilda individers rätt. Det är beklagligt att justitieministern inte tar på sig den uppgiften. Jag skulle likväl vilja fråga: Vad händer den oskyldige? Rättsväsendet är ju till för att garantera att ingen blir dömd utan att ha befunnits skyldig. Det är till för att garantera att rätt skipas enligt lag.
Herr talman! Jag har till uppgift att se till att lag och rätt följs. Vad jag har sagt i mitt svar — och det står jag för — är att de fackliga organisationerna har ett vitalt intresse av god insyn i den typ av affärer som det här är fråga om.
Herr talman! När det gäller intresset att bevaka att fiffel och fusk inte förekommer utgör inte fackliga organisationer något undantag. Men fackliga organisationer har heller ingen särställning i rättssamhället. Varför kan inte LO-distriktet i Stockholm gå med sina misstankar till polisen, så att ärenden av den arten kan hanteras så som de skall hanteras i ett rättssamhälle? Varför skall LO-distriktet i Stockholm av justitieministern ges en särställning?
Herr talman! Jag har inte givit LO-distriktet i Stockholm någon särställning, men jag har svarat på frågan, som avsåg just detta LO-distrikt.
Herr talman! Justitieministern har här i kammaren givit LO-distriktet i Stockholm en uppmuntran att rusa runt hos enskilda företagare och kräva in fakturor och andra uppgifter för att kontrollera om de fullgjort sina åtaganden eller ej. Detta är fakta.
Herr talman! Jag har inte sagt ett ord om i vilka former denna bevakning skall bedrivas och i vilka former facket skall skaffa denna rättmätiga insyn.
Herr talman! Justitieministern har i sitt svar sagt följande: ”Vad jag känner till i den aktuella frågan ger mig ingen anledning att vidta några åtgärder.” Dessutom har justitieministern i sitt svar sagt att han uppmuntrar denna typ av aktiviteter. Detta är fakta.

Herr talman! Börje Stensson har frågat mig om regeringen kommer att vidta några åtgärder för att avskaffa möjligheten till reducerad skatt och försäkring vid avställning av fordon. Avställningsinstitutet har tillkommit för att fordonsägare skall ha möjlighet att slippa betala fordonsskatt och trafikförsäkring under de perioder då de inte använder sina fordon. Med tiden har institutet emellertid kommit att användas för delvis andra syften än det som det skapades för och i en omfattning som inte var förutsedd. Bland de avställda fordonen finns således —-förutom de säsongavställda — fordon som endast för mycket kort tid tagits ur trafik liksom fordon som tagits ur trafik för gott. Jag kan exempelvis nämna att det 1974 fanns drygt 200 000 avställda fordon. I dag är siffran nära 800 000. Detta har lett till en kraftigt ökad belastning på bilregistret samtidigt som rutinerna för avoch påställning framstår som tungrodda och arbetskrävande. Regeringen har därför tillkallat en utredare med uppdrag att granska avställningsinstitutet i bilregistreringen. Utredaren har fått i uppgift att göra en förutsättningslös översyn. Detta arbete kan naturligtvis leda fram till olika resultat. Ett alternativ kan vara att det nuvarande avställningsinstitutet behålls i sina huvuddrag, ett annat att institutet helt eller delvis slopas. I direktiven poängteras att ett alternativ utan något avställningsinstitut av det slag som nu finns förutsätter att utredaren redovisar vilka förändringar detta bör leda till bl.a. när det gäller fordonsskatten för fordon som används säsongvis och när det gäller premieberäkningen för trafikförsäkringen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Curt Boström för svaret på frågan. Såvitt jag förstår är det inte bara den kraftiga belastningen på bilregistret som ger anledning till utredningsanspråken. Det föreligger också önskemål om att så långt möjligt behålla skatteinkomsterna, som ju minskar vid avställning av motorfordon. Men då glömmer man bort att fordon som inte rullar inte heller åsamkar kostnader i form av vägslitage. Vidare minskar olycksriskerna när många fordon är avställda. Avställningarna är ju vanliga vintertid. Undantas möjligheten att få ett visst ekonomiskt utbyte av att avregistrera sin bil vintertid, ligger det nära till hands att man nyttjar sin bil även i vanskliga vinterväglag. Vidare är det så, att skulle idén med minskade möjligheter till avställning av t.ex. motorcyklar genomföras skulle motorcykelägare drabbas särskilt hårt. Får de inte möjlighet att hålla nere sina mycket höga försäkringspremier genom avställning vintertid, kommer säkerligen väldigt många att få göra sig av med sin motorcykel. Får jag fråga kommunikationsministern: Kan det vara en tanke i det hela att begränsa motorcyklismen på våra vägar? Det kan finnas anledningar att se över regler och rutiner vad gäller bilregistret. Det är angeläget med besparingar och förenklingar i myndigheternas verksamhet. Men i det här fallet, som i alla andra möten mellan medborgare och myndigheter, måste ”kundens” — just nu motorfordonsägarens — intressen väga väldigt tungt. Måste det inte vara intressant för statsmakterna att bilen används när ägaren har mest nytta och glädje av den, och att det ger ett ekonomiskt utbyte för bilägaren att låta bilen stå viss tid? Regeringen håller på att klampa in, tycker jag, på bilistens rättighet att söka dra ned sina kostnader för att över huvud taget kunna ha bilen kvar. Det är ju på sommaren — semestertiden — som de många bilarna rullar till och från fritidsstugor. Familjen reser till gemensamma fritidsupplevelser i kustlandskapen och svensk fjällvärld. Det ligger så till, borde kommunikationsministern påminna sig, att stjäl regeringen avställningsmöjligheten för vissa bilägare, då är ni också på väg att stjäla möjligheten att behålla bilen. En annan synpunkt: Tror inte kommunikationsministern att kollektivtrafiken ökar markant vintertid bl.a. med hänsyn till att många bilar i de stora tätortsområdena är avställda? Det bör också vara ett intresse för regeringen. När byråkratianspråk och medborgares frioch rättigheter bryts mot varandra, förefaller det som om byråkratins synpunkter väger allra tyngst. Det är vad som kan framskymta i direktiven — och även, tycker jag, i det svar jag har fått från statsrådet beträffande den här frågan.
Herr talman! Jag tycker att Börje Stensson skall läsa svaret en gång till. Då bör han kunna konstatera att det i direktiven sägs klart och tydligt att eventuella förändringar inte skall drabba fordonsägaren ekonomiskt. Skulle det vara så att man gör en förändring i avställningsinstitutet, innebär det inte att fordonsägaren skall drabbas. Som också Börje Stensson påpekat har den ökade avställningen inneburit ett onödigt tungrott och arbetskrävande system.
Herr talman! Det finns en passus i svaret som jag ställer mig litet fundersam inför. Det talas där om att man ”helt eller delvis” skulle slopa avställningsmöjligheten. Jag vill minnas att det också stod så i pressmeddelandet i december. Om denna möjlighet helt skulle slopas, kan man tänka sig att reglerna för försäkringspremier och skatter måste ändras. Men om den delvis slopas, herr kommunikationsminister, vad händer då?
Herr talman! Mitt svar att de förändringar som görs inte skall drabba fordonsägarna ekonomiskt står fast. Meningen är att man skall förenkla systemet och, som jag sagt, undvika den byråkrati som nu uppkommit på grund av att antalet avställningar ökat. Det är inte på något sätt avsikten att försöka komma åt fordonsägarna ekonomiskt.

Herr talman! Jens Eriksson har påstått att samtliga tåg fr.o.m. nästa år kommer att köra förbi fyra hållplatser i norra Bohuslän och har mot denna bakgrund frågat mig om jag ser någon möjlighet att förhindra denna försämring av kommunikationerna i norra Bohuslän. Enligt de ramar som riksdagen dragit upp är det SJ självt som fattar beslut i tidtabellsfrågor. Självfallet strävar SJ efter att göra sådana förändringar i trafiken att den blir så bra som möjligt. Därmed ökar resandet, och SJ får ett bättre resultat. Vad gäller tågtrafiken på Bohusbanan, dvs. mellan Göteborg och Strömstad, har jag inhämtat att SJ planerar att fr.o.m. nästa sommar sätta in fler tåg, förkorta restiderna och delvis införa fasta avgångstider för tågen. För norra Bohuslän innebär planen att restiden mellan Strömstad och Uddevalla i vissa fall förkortas med 10 minuter. Tågen kommer dessutom att gå på attraktivare tider. För att möjliggöra dessa förbättringar kommer två tåg att sluta göra uppehåll vid fyra hållplatser. Alla platser längs bandelen kommer dock att få minst fyra tåguppehåll per dag. Jag vill till sist säga att det kan finnas fall där SJ av ekonomiska skäl inte har möjlighet att tillgodose alla lokala önskemål om förbättringar i tågtrafiken. Länshuvudmännen, som är ansvariga för den lokala och regionala kollektivtrafiken, kan i sådana fall köpa tjänster av SJ som t.ex. innebär fler förbindelser och ytterligare tåguppehåll.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Tisdagen den Det kan kanske synas litet konstigt och övermaga att besvära kommunika 22 november 1983 tionsministern med en i ordets dubbla bemärkelse så enkel fråga som att Korsa, där ae av fyra sjöjligheter att kliva på tåget od bör, är frågan på järnvägssträctillräckligt allvarlig. Vad gör man när man inte kan få gehör för kravet att kan Göteborgtågen skall stanna? Jo, då tvingas man till slut att gå högst upp och påtala det — Strömstad orimliga i SJ:s beslut och begära hjälp. Det är precis vad jag gjort i dag. Vi har i norra Bohuslän under många år kämpat för att få behålla vår järnväg. Den har flera gånger varit i farozonen, och det har länge funnits planer på att lägga ned den eller åtminstone dess norra del. I början av 1970-talet började man nedrustningen. Man stängde och sålde järnvägsstationer, och man slutade att satsa på viadukter över järnvägen. Man körde t.o.m. parallellt med bussar på landsvägen. Men så kom oljekrisen, och den borgerliga regeringen satsade mer på kollektiv trafik och då också på järnvägen. Vi frågar oss nu oroligt i norra Bohuslän om vi är tillbaka i 1970-talet och om detta är ett led i strävandena att få ned lönsamhet och resandefrekvens, så att järnvägen kan läggas ned. Vi frågar oss också om det är lättare för SJ att försämra och lägga ned järnvägar nu när vi fått en socialdemokratisk regering och om det är en sådan SJ-politik kommunikationsministern vill ha. I så fall är det olyckligt, ty det drabbar en glesbygd, en glesbygd där vi nyligen inordnat järnvägen i lokaltrafiken, men där tågen nu åker förbi. I de bygder där detta inträffar bor många gamla människor, som inte har bilar, och att åka taxi är dyrt. Även turismen under sommaren drabbas. De hållplatser som dras in har många resande som går av och på tågen, bl.a. på grund av att det finns många stugor längs kusten som betjänas av järnvägen. Det är emellertid taktiskt att göra neddragningarna nu på hösten. Nu är inte stadsborna ute i glesbygderna, och då är det inte så många som ger ljud ifrån sig. Många har emellertid ringt från andra orter och är bekymrade. Det borde rimligtvis oroa även kommunikationsministern när järnvägen försämras på det sätt som sker. I det svar jag har fått säger kommunikationsministern att det är SJ självt som fattar beslut i fråga om tågtidtabellerna och att man vill göra det så bra som möjligt. Här blir emellertid effekten den rakt motsatta. Man försämrar i hög grad för människor som behöver anlita tågen. Kommunikationsministern säger att det är två tåg som kommer att sluta att göra uppehåll. Ja, herr statsrådet, det går inte så många fler tåg. Det går tre tågi var riktning, om jag inte har räknat fel. Det ena slutade att göra uppehåll för ett tag sedan, och de andra två skall sluta nu. Det finns alltså inte särskilt mycket mer att dra in på.
Herr talman! Att från tågtidtabellerna övergå till att föra en övergripande diskussion om den socialdemokratiska regeringens syn på SJ tycker jag är att gå bra långt. Det förslag vi lade fram i den nuvarande budgeten innebär bl.a. att vi går in med en miljard kronor för att avlasta SJ:s ekonomi. SJ befann sig i en mycket svår ekonomisk situation när vi tog över. I dag har vi kunnat presentera förslag som innebär att SJ skall ha en ärlig chans att kunna fortsätta att fungera som en folkets järnväg. Jens Eriksson befarar att SJ:s planerade trafikomläggning är ett första steg mot nedläggningen av banan. Bohusbanan ingår, Jens Eriksson, i riksnätet. Det betyder att järnvägstrafiken skall finnas kvar under överskådlig tid. Vidare skall Bohusbanan rustas upp, så att det blir möjligt att köra tågen med en hastighet av 90 km/tim. Jag upprepar att SJ självt handlägger frågan om tågtidtabellerna. Är det fråga om nedläggning av bandelar, blir det en regeringsfråga. Kommunerna har också möjlighet att överklaga därest SJ har planer på att sluta med stationsuppehåll, och det finns f. n. sådana ärenden. De är ute på beredning, och regeringen kommer i sinom tid att ta ställning. Avslutningsvis vill jag säga att den socialdemokratiska regeringen faktiskt har skapat förutsättningar för att järnvägstrafiken skall kunna bibehållas även i sådana områden där man kan tala om ren glesbygd.
Herr talman! Det enda skäl jag har hört till att man skall sluta att stanna med tågen är att man tjänar tio minuter. Om det nu går att öka hastigheten till 90 km/tim, kan man kanske hoppas på att det går att stanna vid samtliga stationer och ändå tjäna tio minuter. Jag reser ofta med tåg mellan Strömstad och Göteborg, och tågen är ganska ofta tio minuter försenade. Om man lade ned möda på att tjäna in dessa tio minuter i stället för att sluta att stanna vid stationerna, gjorde man någonting konstruktivt och någonting som skulle vara till hjälp och glädje för människorna. Vi kan leva med litet förseningar, så viktigt är det inte att komma fram tio minuter förr eller senare. Men när tågen slutar att stanna, blir det en kostnadsfråga. Då försämras kommunikationerna i en glesbygd, som i hög grad är beroende av tågen. Det gläder mig att höra att den socialdemokratiska regeringen inte har för avsikt att ytterligare försämra eller lägga ned järnvägarna. Men det är ändå ett steg i den riktningen, när tågen slutar att stanna vid stationerna i glesbygden. Då försätts människorna i en besvärlig situation, det kan ingen förneka.

Herr talman! I finansutskottets betänkande 1983/84:5 behandlas sex motioner. Två av dem, 702 och 1699, rör principerna om affärsmässighet vid offentlig upphandling. Motionärerna bakom dessa två motioner begär en översyn av upphandlingskungörelsen. Man anser att den offentliga upphandlingen i viss utsträckning borde utnyttjas som ett regionaloch arbetsmarknadspolitiskt instrument. Av inkomna yttranden från statens vattenfallsverk, Svenska byggnadsentreprenörföreningen och Svenska konsultföreningen framgår att en utveckling i den riktning motionärerna pläderar för ej är den önskvärda. I yttrandena hävdas med bestämdhet att det är olyckligt om det görs avkall på kravet på affärsmässiga bedömningar vid olika upphandlingar. Moderaterna är också av den uppfattningen. En uppluckring av kravet på affärsmässighet i den offentliga upphandlingen innebär att handläggare av upphandlingsfrågor, leverantörer och anbudslämnare mycket snabbt kommer att få erfara att ingen av parterna längre vet vilka regler som gäller. Konkurrensen blir ett minne blott efter en tid. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan angående motionerna 1982 83:1699. Motionerna 701, 1159 och 1152 berör frågan om egenverksamhet eller entreprenader i den offentliga sektorn och de statliga verken. I riksrevisionsverkets promemoria 1982:927 klargörs att upphandlingsförordningen inte uttryckligen reglerar myndigheters avvägning mellan egenregi och entreprenad. I promemorian citeras finansutskottets betänkande 1974:34. Då sade man: ”Utskottet vill understryka att de statliga myndigheternas egenregibyggande principiellt utgör ett alternativ till entreprenad. I sådana fall där myndigheterna väljer att låta utföra byggnadsprojekt på entreprenad skall upphandlingskungörelsen tillämpas. Enligt utskottets bedömning bör samma stränga krav på affärsmässighet tillämpas vid valet av egenregiverksamhet. Beslut att bedriva egenregiverksamhet bör således baseras på analyser av verksamhetens föroch nackdelar och kostnadskalkyler för alternativa regiformer.” Riksrevisionsverket gör följande kommentar: Valet mellan den ena eller den andra regiformen bör således enligt finansutskottet grundas på en affärsmässig bedömning av direkta och indirekta kostnader samt övriga relevanta faktorer. Med stöd av det citerade är det naturligt att upphandlingsförordningens intentioner hävdas även i detta sammanhang. I samma promemoria sägs också: En i stort sett gemensam grundsyn kan formuleras på följande sätt. Konkurrens på så lika villkor som möjligt mellan egenregi och entreprenad är till fördel för både regiformerna och verksamhetens resultat. I Vattenfalls redogörelse, som bifogats verkets yttrande angående denna motion, beskrivs Vattenfalls nya organisation som en start för ändrad verksamhetsinriktning. Att Vattenfall därmed medvetet skaffar sig en för stor kostym i inledningsskedet framgår av verkets egen beskrivning. Vattenfall skall konkurrera mer med lokala entreprenörer i fortsättningen. Vattenfall gör anspråk på att få bygga anläggningar för nya energikällor och vill ha en aktiv roll i den kommunala energiplaneringen. Med en sådan målsättning får Vattenfall svårt att leva upp till den modell för egenregiverksamhet som riksrevisionsverket föreslår i tidigare nämnd promemoria. Jämförelser av kostnaderna för egenregiverksamhet resp. för entreprenad blir inte längre lika självklara när ställningstagandena görs. Prövningen mot de verkliga behoven kommer att bli mindre seriös när dimensioneringen av de egna resurserna skall beslutas. Vattenfall säger självt att det är ett problem redan i dag. Att i egenregiverksamhet få fram jämförande kalkyler när ställning skall tas till av utomstående lämnade anbud är en svårighet. Subjektiva bedömningar sker då lätt av hänsyn till den egna organisationen. I landsting och kommuner har egenregiverksamheten ökat i oroande takt. Kompletta byggnadsoch projekteringsavdelningar förekommer. Det är vanligt med fullständig service för VVS och el. Reparationsverkstäder för maskiner och vagnparker är lika vanliga. Fast anställda till nära nog all service som påfordras för olika verksamheter har blivit en målsättning för många kommunalpolitiker. Naturligtvis är de här varmt påhejade av olika fackliga organisationer. En sådan utveckling går helt på tvärs mot moderata samlingspartiets inställning. Vi menar att man skall ha så litet egenregiverksamhet som möjligt. Det finns alltför många skäl som talar mot egenregiverksamhet i hela den offentliga sektorn. Gunnar Hökmark har i sin motion nr 1982/83:1072 beskrivit åtskilliga sådana och påvisat en rad fördelar med att man privatiserar i större utsträckning. Jag vill nu ändå nämna ytterligare anledningar till att egenregiarbetet bör minska. 1. I den offentliga verksamheten byggs upp serviceenheter i en storleksordning som långa tider inte alls är anpassad efter det verkliga behovet. Dålig effektivitet och höga kostnader blir resultatet. 2. Kostnadsmedvetandet blir mycket dåligt utvecklat, då någon konkurrens inte kan göra sig gällande. 3. Underlaget för en väl utbyggd service försämras. Allmänhet och olika företag, speciellt på mindre orter och i glesbygden, drabbas av stora problem när det glesnar bland serviceföretagen. Herr talman! Slutligen yrkar jag, med anledning av vad jag anfört i detta ärende, bifall till reservationerna 4, 5, 6 och 7.

Herr talman! I finansutskottets betänkande nr 5 om offentlig upphandling behandlas bl.a. motion 1982/83:1699 av Arne Fransson m.fl. Motionen utmynnar i att regeringen bör utreda om en översyn av den nu rådande upphandlingskungörelsen. Riksdagen har vid flera tillfällen under de senaste åren behandlat frågor av liknande karaktär. Vid alla dessa tillfällen har riksdagen också uttalat, vilket Anders Andersson också sade här tidigare, att affärsmässighet skall vara den grundläggande principen för den statliga upphandlingen. Emellertid kan man konstatera, vilket också utskottet gör i sin skrivning, att kravet på affärsmässighet i vissa fall kan stå i konflikt med andra av statsmakten uppställda mål, främst försvarspolitiska, sysselsättningspolitiska och försörjningspolitiska. Majoriteten i utskottet är emellertid av den uppfattningen att det bör ankomma på regeringen att bedöma om vederbörande statliga myndighet skall frångå upphandlingskungörelsen och ta andra samhällsekonomiska hänsyn. Vi reservanter i finansutskottet har emellertid fört fram starka skäl som talar för att en översyn bör kunna göras av upphandlingskungörelsen, så att möjligheter öppnas för att man inte bara skall ta strikt affärsmässiga hänsyn vid en upphandling utan också väga in den totala effekten av vad som är mest förmånligt för samhället och medborgarna. Mot bakgrund av att arbetslösheten bara ökar i vårt land och att det är stora regionala skillnader när det gäller sysselsättningsgraden, borde det finnas skäl för att den offentliga upphandlingen i viss utsträckning kan utnyttjas som ett regionaloch arbetsmarknadspolitiskt medel. Att förändra och klart utforma gällande upphandlingskungörelse så att detta blir möjligt stöter givetvis på många andra svåra problem.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

Herr talman! I detta betänkande behandlas, som Rolf Rämgård sade, motion 1982 83:1699 från centern om översyn av upphandlingskungörelsen. Båda dessa motioner ligger i linje med vad vi från vpk motionerat om vid flera tillfällen tidigare, men inte upprepat i år, därför att vi tidigare har fått avslag på våra motioner. Men när frågan nu är uppe till behandling har jag ändå valt att i finansutskottet reservera mig till förmån för motionerna, vilka i allt väsentligt är likalydande med den politik som vi tidigare fört fram. Man kan märka att det finns ett kompakt motstånd mot att införa möjligheter att ta hänsyn till andra värderingar än de rent affärsmässiga vid offentlig upphandling. Utskottet anser att det är regeringens sak att besluta om sådana avgöranden där upphandlingen är av stor betydelse för t.ex. försvaret eller där försörjningspolitiska överväganden kan komma in i bilden. Till detta är bara att säga att regeringen allför sällan har gjort sådana bedömningar, trots att den haft dessa möjligheter. Jag tror att det vore av värde om man också till andra myndigheter, till kommuner och landsting, förde ut möjligheterna att vid sidan av de affärsmässiga värderingarna göra även andra. Det är just vad frågan gäller — att man bör göra en översyn av upphandlingskungörelsen i syfte att göra det möjligt att ta hänsyn till också andra värden än de rent affärsmässiga. Nervositeten inför att omarbeta upphandlingsförordningen är naturligtvis överdriven. I reservation nr 3, som är en motivering till hemställan i reservation nr 1, betonar jag att det vore av värde om man på längre sikt kunde etablera ett visst samarbete mellan producent och tillverkare. Det är inte alltid så att det som i det korta perspektivet verkar vara det affärsmässigt och prismässigt mest vettiga är det bästa på längre sikt. Rädslan för att se över upphandlingsförordningen bottnar såvitt jag kan förstå i något slags nyliberal panik inför att de fria marknadskrafterna inte skall få spela fullt ut också inom den offentliga sektorn. Men jag tror inte att de försiktiga formuleringarna i motionerna och reservationerna är av den arten att de skulle innebära någon omedelbar förändring. Det vi begär är ju faktiskt en översyn av hur man skall kunna ta till vara det instrument som en upphandling ändå är för att uppnå andra syften än de rent affärsmässiga. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna nr 1 och 3.

Herr talman! I reservationerna 1, 2 och 3 från centern och vpk begärs, med något olika motiveringar, att en översyn av upphandlingskungörelsen skall göras så att den bättre kan utnyttjas som ett regionaloch arbetsmarknadspolitiskt instrument. Hans Petersson i Hallstahammar sade att det visats ett kompakt motstånd mot och en rädsla för att se över upphandlingskungörelsen. Jag vill då framhålla att regeringen nyligen har gjort vissa viktiga förändringar i upphandlingskungörelsen för att man bättre skall kunna tillvarata teknikupphandlingens möjligheter och för att ge leverantörer tillfälle att satsa på nya produkter, tjänster och system och därmed främja vårt eget näringslivs industriella nyskapande och tekniska utveckling. Det är främst sådana önskemål som har framförts i den socialdemokratiska motionen 702, och den har med de förändringar som gjorts i huvudsak tillgodosetts. Men att därutöver ge myndigheter skyldighet att väga in arbetsmarknadsoch regionalpolitiska effekter i samband med upphandlingar är att ge dem ett ansvar för politiska bedömningar av mer övergripande slag, och det anser vi måste vara ett ansvar som bör ligga på regeringen. Med de regler som nu finns har ändå svenska leverantörer ett försteg, eftersom närhet till kunden, långvariga affärsförbindelser, uppfyllande av servicekrav m.m. spelar en viktig roll vid val av leverantör. Det är inte så att upphandlingsförordningen enbart ger möjlighet att väga in pris och kvalitet, utan i begreppet ”samtliga affärsmässigt betingade omständigheter”, som det står i 15 §, ligger också att man skall kunna väga in anbudsgivarens ekonomiska resurser, tidigare erfarenheter, pålitlighet och annat när det gäller hans möjligheter att fullgöra åtagandena. Jag vill med det anförda yrka avslag på reservationerna 1, 2 och 3. I reservation 4 begär centern och moderaterna en översyn av statens vattenfallsverks principer i vad gäller egenregiverksamhet. Hösten 1982 gav riksrevisionsverket ut en promemoria. Den kallas ”Vägledning för beslut om egenregi och entreprenad”. Denna promemoria ger riktlinjer för hur myndigheter bör göra avvägningarna mellan produktion i egen regi och upphandling från utomstående leverantörer. Hur mycket som skall bedrivas i egen regi och på entreprenad är en fråga för den långsiktiga planeringen inom ramen för affärsmässighet och konkurrens. Det är viktigt att ett verk som statens vattenfallsverk kan utbilda och utveckla egen kompetens inom sitt verksamhetsområde och därmed upprätthålla en viss egenregiverksamhet inte minst för att kunna göra bra upphandlingar. I sitt remissvar framhåller också vattenfallsverket — och det står i motsats till vad Anders Andersson tidigare anförde — att man i stort sett agerar i den anda som riksrevisionsverket förordar i sin promemoria. Eftersom en utvärdering av erfarenheterna av denna vägledningspromemoria skall göras av riksrevisionsverket våren 1984 anser utskottet det inte påkallat att några åtgärder nu vidtas från riksdagens sida. Jag yrkar avslag på reservation 4. I reservation 5 anser de tre borgerliga partierna att regeringen i sina överläggningar med kommunförbunden och kommunerna bör verka för en enhetlig redovisning av den kommunala egenregiverksamheten. På den kommunala sidan har man utarbetat ett normalförslag till ett upphandlingsreglemente, som har samma sakliga innebörd som de statliga upphandlingsbestämmelserna. Riksrevisionsverkets nyligen utarbetade anvisningar för val av regiform kan ligga till grund också för den kommunala verksamheten, så snart erfarenheterna har utvärderats våren 1984. Man kan då få en god utgångspunkt för en förbättring av redovisningen av egenregiverksamheten ute i kommunerna. Utskottsmajoriteten yrkar därför avslag på motion 1159. Av samma skäl yrkar jag alltså avslag på reservation 5. Reservation 6 är ett försvar från de tre borgerliga partierna för det beslut riksdagen fattade 1981 om riktlinjer för den statliga städverksamheten, att valet mellan städning i egen regi och på entreprenad då och då av kostnadsskäl bör prövas. Majoriteten i utskottet anser att de riktlinjer riksdagen fattade beslut om 1972 mer bör vara vägledande för den statliga städverksamheten. Det utesluter på inget sätt möjligheter till kostnadsprövning av den statliga städverksamheten, men det lägger stor vikt vid sådana faktorer som säkerhetsåtgärder för myndigheterna, skydd mot otillbörlig insyn och — inte minst — mot de speciella förhållanden som råder på städservicemarknaden. Dessa förhållanden belystes på ett bra sätt i Svenska kommunalarbetareförbundets remissvar i november 1981, där man bl.a. Nr 30 SKrev: Onsdagen den ”Tyvärr kan man konstatera att just städområdet erbjuder konkurrens 423 november 1983 möjligheter som, om de tillämpades i det privata näringslivet, skulle betraktas som illojal konkurrens. Med detta avses möjligheten att underbetala och överutnyttja anställd personal, ofta invandrare som har svårt att tillvarata sina intressen.” Inom byggnadsstyrelsen pågår en översyn av städverksamheten, och utskottet finner det därför lämpligt att de synpunkter som tagits upp i motion 1152 ges regeringen till känna. Jag yrkar bifall till utskottets förslag och avslag på reservation 6. Motion 1072, som följs upp av moderaterna i reservation 7, tar upp frågor om en ökad privatisering av den offentliga sektorn. Bl. a. nämns i motionen områden som utbildning, sjukvård, barnomsorg, skolmat, ambulanser, brandkårer m.m. Det finns områden som är så viktiga för alla människor i vårt samhälle att de inte lämpar sig för att privata intressens strävan att göra vinster får alltför stort utrymme. Jag vill därför bestämt avstyrka den moderata reservationen 7 att alternativ i enskild regi skall vara vägledande för regeringens arbete med s.k. avregleringar av den offentliga sektorn. Herr talman! Jag yrkar med detta i övrigt bifall till finansutskottets förslag på alla punkter i betänkande 1983/84:5.

Herr talman! När man lyssnar till Roland Sundgren får man den uppfattningen att han faktiskt vill utveckla statens vattenfallsverk till ett byggnadsföretag. Nyorganisationen inom verket visar hur man tänker ge sig in på helt nya områden, speciellt på byggnadssidan. Jag tror inte att det kan vara andemeningen att statens vattenfallsverk skall bli ett nytt byggnadsföretag, utan att det skall vara ett statligt verk som skall producera och sälja elkraft till abonnenterna. Det skulle naturligtvis uppstå en intressekonflikt inom företaget, om det fick till uppgift att syssla med en mängd andra saker. Den städverksamhet som Roland Sundgren beskriver anser han skulle vara svår att privatisera. Jag vet inte vilka erfarenheter han har av att det skulle vara några större svårigheter. Vi har ju haft städverksamhet i privat regi på många olika företag. Varför skulle sådan inte kunna bedrivas i statlig verksamhet? Det måste finnas stor anledning att ha konkurrens även på det området. När det talas om att förbilliga städverksamheten visar det sig att man exempelvis väljer att städa mindre. Men man har för den skull inte minskat städpersonalen till antalet. Det innebär naturligtvis inga som helst besparingar. Om man däremot lät privata företag gå in i städverksamheten skulle det finnas stora möjligheter till ett förbilligande. När jag lyssnade till vad Roland Sundgren sade blev jag förvånad över att han inte här — och i utskottet — fullt ut hävdade Kommunalarbetareförbundets uppfattning. Vad han menar är ju att man skall slå vakt om Kommunalarbetareförbundets uppfattning att städverksamheten skall be 1 hållas i egen regi. Därmed skulle man ta större hänsyn till fackliga intressen. Det är något märkligt att utskottet inte tar ställning till det, när Roland Sundgren ändå försvarar den uppfattningen. Beträffande frågan om en ökad privatisering måste jag med den drucknes envishet upprepa att det alltid ligger en stor fara i att missa konkurrensmöjligheterna om man inte tillåter privat verksamhet.
Herr talman! Roland Sundgren påpekade att det inom nuvarande upphandlingskungörelse finns möjligheter till sysselsättningsmässiga och regionalpolitiska hänsynstaganden. Man kan konstatera att det tyvärr sker ganska märkliga saker på detta område i vårt land. Låt mig ta ett exempel. AMS bestrider en mängd anläggningars uppförande med hjälp av beredskapsoch lokaliseringsmedel. En fjällanläggning, vars namn jag inte skall nämna, fick lokaliseringsmedel i ganska omfattande utsträckning. Så skulle man bygga en timmerstomme. I närheten av anläggningen fanns flera tillverkare av timmerstommar för egnahus. Men i och med att företaget hade fått lokaliseringsmedel av staten var det bundet av att följa upphandlingskungörelsen. Det innebar att man fick acceptera ett anbud från Finland på denna timmerstomme. Detta hade till följd att småhustillverkarna på orten fick stora svårigheter att klara sin sysselsättning och överlevnad. Det finns fler exempel på sådant. När man satsar så mycket på arbetsmarknadspolitiken, tycker jag att det är litet märkligt att man undanröjer förutsättningarna för ortens företagare att komma med i detta sammanhang.
Herr talman! Anders Andersson sade att jag talar för att Vattenfall skall utvecklas till ett byggnadsföretag. Jag vill understryka att Vattenfall är ett affärsdrivande verk, och Vattenfalls bedömningar av vem som skall få utföra ett arbete grundas på affärsmässighet. Det är klart att sysselsättning av den egna personalen och behovet av att utveckla egen kompetens har stor betydelse också för Vattenfall. Det kan ju inte vara något fel att Vattenfall, precis som vilket privat företag som helst, åtar sig uppdrag som kan bidra till en utjämning av sysselsättningen för företagets personal. Samtidigt kan det ju innebära ekonomiskt fördelaktiga lösningar för Vattenfall, om den lediga kapaciteten utnyttjas. Beträffande städverksamheten är att säga att vi på socialdemokratiskt håll reserverade oss 1981 mot ändringen av riktlinjerna. Byggnadsstyrelsen ser ju över frågorna, och då tycker vi att det är viktigt att synpunkterna i den socialdemokratiska motionen blir beaktade. Jag tycker också att Kommunalarbetareförbundets beskrivning av städverksamheten är viktig. Vi känner ju alla till hur städverksamheten fungerar, hur invandrare utnyttjas osv. Vad byggnadsstyrelsen framhåller om t.ex. säkerhet är också viktigt att beakta. Det kan ju bli fråga om otillåten insyn i myndigheters handlingar m.m. Rolf Rämgård beskrev ett enskilt fall, som jag inte alls känner till. Arbetsmarknadsverket har gjort en bedömning, vars riktighet jag har svårt Nr 30 att bedöma, men jag tror inte att det skulle vara bättre om vi gjorde alla Onsdagen den myndigheter till arbetsmarknadspolitiska myndigheter. Det centrala är ju att 23 november 1983 det är regeringen som har det direkta politiska ansvaret och som skall göra helhetsbedömningarna när det gäller arbetsmarknadsoch regionalpoliti Offentlig upphandken. Jag tror att det är viktigt att vi håller fast vid dessa principer, vilket också ling
Herr talman! Jag har i riksdagen lagt fram en motion, 1982/83:701, där jag begärt en översyn av Vattenfalls principer i vad gäller företagets egenregiverksamhet. Bakgrunden till motionen är en broschyr, där statens vattenfallsverk går ut och informerar bl.a. kommuner och landsting om att man nu har något omorganiserat byggnadsavdelningen, så att denna i större utsträckning skall kunna verka som entreprenör. Det står att den är beredd att åta sig uppdrag på basis av antingen anbud eller löpande räkning. Jag tycker att den här åtgärden innebär att man på allvar har för avsikt att vid sidan av sin primära uppgift — att producera och distribuera elkraft — ge sig ut och konkurrera med de entreprenörer som man tidigare har anlitat för den egna utbyggnaden. De här åtgärderna ger enligt min mening klart vid handen att Vattenfall i dag har en överdimensionerad byggnadsavdelning. Vattenfalls yttrande, som bifogas finansutskottets betänkande, ger också klart vid handen att det är på det sättet. Enligt min mening — och jag tror att majoriteten här i riksdagen delar den — är det riksdagen och regeringen som har till uppgift att påverka avvägningen när det gäller sysselsättningspolitiska, näringspolitiska och liknande bedömningar. De faktorer som Vattenfall skall beakta måste vara ekonomiskt försvarbara. Och den principiella utgångspunkten måste härvid vara att det inte är en uppgift för Vattenfall att bedriva en byggnadsverksamhet av det slag som man nu går ut och marknadsför. Herr talman! Det hade varit värt att finansutskottet hade gjort en kommentar eller ett uttalande av det här slaget när utskottet behandlade min motion. Vattenfall har, som alla vet, statliga pengar i ryggen och kan inte gå i konkurs. Förluster från entreprenadverksamheten kan täckas inom annan del av verksamheten, som finansieras av statliga medel eller som i Vattenfalls fall av avgifter för elkraft. Jag vet, herr talman, av egen erfarenhet hur lätt det är att i en situation som Vattenfalls medvetet eller omedvetet underskatta t.ex. overheadkostnader som är hänförliga till byggnadsverksamheten. Hur mycket av centralförvaltningens kostnader skall byggnadsverksamheten bära? Jag vet också att man nästan genomgående har betydande underskattningar på det här området. Detta leder helt konsekvent till betydande svårigheter för utomstående byggnadsföretag att kunna konkurrera på lika villkor. Det är glädjande att notera att tankegångarna och även yrkandet i min 13 motion har vunnit anklang hos moderater och centerpartister i finansutskottet. Däremot förvånar det mig litet att folkpartisterna och socialdemokraterna inte förstår hur allvarligt man måste se på Vattenfalls entreprenadverksamhet. Speciellt förvånar mig folkpartiets inställning. Men det är möjligt att den nye folkpartiledarens mer marknadsekonomiska syn på bl.a. offentlig verksamhet ännu inte nått fram till partiets representant i finansutskottet. Jag har ett intryck av att majoriteten i finansutskottet drar alldeles för stora växlar på riksrevisionsverkets vägledning för beslut om egenregieller entreprenadverksamhet som har omnämnts i debatten. Avsikten med vägledningen är att utvidga användningen av affärmässighetsbegreppet före själva upphandlingen. Vägledningen är emellertid inte tekniskt operationell och inte heller avsedd att styra de statliga verken, i det här fallet Vattenfall, när det gäller avvägningen mellan egenregi och entreprenad. Den bedömningen ligger fortfarande kvar på Vattenfall. Detta tycker jag är en näringspolitisk fråga som det helt uppenbart åligger regering och riksdag att avgöra, och just här hade det varit värdefullt med en betydligt klarare kommentar eller ett utskottsuttalande. Det är därför, herr talman, angeläget att en översyn av Vattenfalls verksamhet i motionens anda genomförs. Jag får därför, precis som Anders Andersson, yrka bifall till reservation 4 i finansutskottets betänkande 5.

Herr talman! Med anledning av regeringspropositionen har vi från vänsterpartiet kommunisterna lagt en motion där vi för fram förslaget om att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att det är otillfredsställande med de krav på åtstramningspolitik som IMF numera ställer på låntagarländerna. Vi menar att den svenska riksdagen bör uttala sig för, och att den svenska regeringen i IMF bör arbeta för, en bibehållen självständighet för de enskilda länderna, självständighet att utforma sin egen ekonomiska politik. Man kan enkelt uttryckt säga att IMF i dag ställer sådana krav på låntagarländerna som vi själva, i vårt land, förmodligen aldrig skulle kunna acceptera — åtminstone inte om man följer upp regeringspartiets valpropa ganda, där det hette att det skulle vara mer svängrum och mindre svångrem. Nr 30 Det är klart att om regeringspartiets ekonomisk-politiska förslag riktigt Onsdagen den analyseras, så här ett år efteråt, kan man ha en viss förståelse för att 23 november 1983 regeringen börjar närma sig de här åtstramningsteorierna. Men principiellt borde det vara så att man arbetar för en strikt självständighet när det gäller utformande av ekonomisk politik. ofrånkomligt att lån från IMF måste förenas med krav som på längre sikt ger möjligheter till förbättring av den ekonomiska situationen. Jag är inte alls övertygad om att de krav som IMF i dag ställer — som kan kännetecknas som rent monetaristiska — är en väg ut ur krisen för hårt skuldsatta utvecklingsländer och en del andra länder. Under alla omständigheter bör länderna själva få avgöra om det är en väg ut ur krisen, om det är en acceptabel politik eller inte. Det bör inte avgöras av IMF som något slags överregering över de nationella regeringarna. Jag kan bara notera att den kände socialdemokratiske politikern och andre vice talmannen i första kammaren 1950, Harald Åkerberg, sade så här när det gällde Sveriges anslutning till IMF: Det rör sig om rätt stora belopp, men de kan användas efter vårt eget medgivande, och det är inte någon risk för att de kommer att användas för syften som strider mot våra intressen. Jag tycker nog att den politik som nu förs från IMF:s sida strider mot den svenska regeringens och den svenska nationens intressen. Annat kan jag inte se. Om man följer upp IMF:s agerande ser man att i fallet Argentina har man krävt en hård åtstramningspolitik, med allt vad det innebär för de vanliga människorna. När det gäller Brasilien är det samma sak. Där kan man enligt nyhetsartiklar få fram att t.o.m. de som har suttit och förhandlat med IMF om lån så här efteråt reagerat och tycker att det ställs alltför stora krav på snabba ändringar i landet för att man skall kunna fullfölja sin ekonomiska uppbyggnad. När det gäller Grenada har jag fått uppgifter om att IMF efter USA:s invasion tänker bevilja större lån än tidigare. Det säger också någonting om vilken ekonomisk-politisk inriktning IMF har. I fallet Turkiet har IMF gått så långt att man strax före parlamentsvalen — som var allt annat än demokratiska — uttalade sig till förmån för ett parti vars ledare strax efter kuppen 1980 var arkitekt för ett brutalt åtstramningsprogram gentemot det turkiska folket. Jag anser att sådana här åtstramningsprogram och IMF:s överordnade politik är mer till för att strikt skydda långivarna och deras snäva intressen än för att främja en positiv utveckling i låntagarländerna. Även om vårt land genom en höjning av kvoten från 1,11 till 1,18 92 får en högre röstandel, inser jag naturligtvis att möjligheterna är ganska små att förändra IMF:s politik. Men detta måste ändå vara en hedersoch principsak för den svenska riksdagen och den svenska regeringen. Vi måste i varje läge där vi har en röst hävda principen om nationellt oberoende när det gäller den ekonomiska politiken. En kamp för nationellt oberoende borde vara en självklar sak för den här kammaren, och framför allt kanske för den socialdemokratiska 15 regeringen, som i andra sammanhang brukar hävda de enskilda ländernas rätt gentemot stormakter. I det här fallet gäller det en ekonomisk stormakt, vilket IMF är. Herr talman! Jag yrkar bifall till min reservation, som är fogad till betänkandet.

Herr talman! Finansutskottets betänkande 1983/84:11 handlar om en höjning av Sveriges kvot i Internationella valutafonden och om godkännande av beslut inom valutafonden rörande revidering av de generella lånearrangemangen. I betänkandet behandlas en motion från vpk. Motionärerna vill att den svenska regeringen i samband med godkännande av en kvothöjning och en höjning av kreditramarna skall uttala sitt missnöje med Valutafondens överordnade politik. Det är också vad Hans Petersson i Hallstahammar redovisar i sitt anförande. Vidare vill vpk att regeringen skall arbeta för att en ändring skall ske i riktning mot förhållanden där den nationella självbestämmanderätten i vad avser den ekonomiska politiken bevaras. Dessa synpunkter tar Hans Petersson i Hallstahammar också upp i sin till betänkandet fogade reservation. Utskottets majoritet anser att det är ofrånkomligt att ett lån från IMF till länder som befinner sig i en akut finansiell kris förenas med villkor, som på längre sikt möjliggör en förbättring av den ekonomiska situationen.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
Herr talman! Jag kan bara konstatera att de förhoppningar som man hade när Sverige gick in i IMF — att den politik som skulle föras av IMF inte på något vis skulle strida mot de svenska intressena — i dag är helt grusade. De förhoppningarna kan man alltså skrota. Även om inte Per-Axel Nilsson nämnde vad han tycker om den politiken är ändå min tolkning av det socialdemokratiska partiets mening, och framför allt är det min egen uppfattning, att den politik som har förts är mycket negativ. Den måste också på sikt strida mot svenska intressen. Det talas här om nödvändigheten av anpassningsprogram, men då är ju frågan vilken politik som förs. Såsom IMF nu agerar måste det vara en självklar sak för den svenska riksdagen och den svenska regeringen att arbeta för ett återställande av de små och svaga nationernas — låntagarländernas — nationella självbestämmanderätt när det gäller den ekonomiska politiken. Eller skall jag tolka utskottets ställningstagande så att socialdemokratin i framtiden kommer att acceptera en överordnad ekonomisk politik — som också under andra omständigheter skulle kunna tvingas på vårt land? Jag tycker att det är en mycket märklig position som man har intagit.

Herr talman! Sedan 1972 har tillämpningen av den allmänna prisregleringslagen slentrianmässigt förlängts med ett år. Förra hösten avvek vi moderater från rutinen genom att i en motion begära att den skulle förlängas med endast ett kvartal. Skälet till att vi över huvud taget kunde tänka oss en förlängning var att ett allmänt prisstopp var i kraft vid den tiden. Vi bedömde det som möjligt att avveckla prisstoppet före mars månads utgång. Övriga partier hade emellertid en annan uppfattning, och tillämpningen förlängdes med ett år till den 20 december 1983. Vår bedömning visade sig dock riktig, eftersom prisstoppet avvecklades vid månadsskiftet februari-mars 1983. Övergångsvis gällde därefter en skyldighet att förhandsanmäla prishöjningar på vissa varor, men även denna skyldighet togs bort för några månader sedan. F. n. gäller alltså ingen prisreglering alls. Det finns därmed inget som motiverar att allmänna prisregleringslagen tillämpas. Ändå vänder sig regeringen i proposition 32 till riksdagen med begäran om ett godkännande av att regeringen förordnar om fortsatt tillämpning för nästkommande år. Det finns, som vi moderater ser det, många starka skäl att ifrågasätta och avstyrka detta förslag. Den allmänna prisregleringslagen har formen av en beredskapslagstiftning, avsedd för extraordinära krislägen. Den bygger på grundtanken att en effektiv konkurrens är den från samhällets synpunkt bästa prisregulatorn. Möjligheten till prisreglering skall utnyttjas endast i undantagsfall. För några år sedan avslutades en grundlig utvärdering av prispolitiken, som utfördes av den statliga prisregleringskommittén. Den konstaterade att för att en prisregleringspolitik skall ha en chans till framgång måste det röra sig om ett sällan förekommande ingrepp av extraordinär karaktär i kombination med omfattande stabiliseringspolitiska åtgärder av annat slag. Sättet att arbeta med prisreglering och prisövervakning i Sverige har emellertid under de senaste tio åren inte haft någon sådan undantagskaraktär. I stället har regleringsåtgärderna utnyttjats som reguljära inslag i den ekonomiska politiken. Detta har skett trots att såväl svenska som internationella forskningsresultat visar att prisregleringar inte har någon bestående nedhållande inverkan på prisstegringstakten. I stället orsakar de effektivitetsförluster i samhällsekonomin. Efter att ha sammanfattat de övervägande negativa effekterna av den förda prispolitiken uttalade prisregleringskommittén följande rekommendation: ”En huvudslutsats blir därvid att prispolitiken inte bör fortsätta i sin nuvarande form. Detta innebär i första hand att formella prisregleringar enligt prisregleringslagen inte bör tillämpas som ett reguljärt inslag i den ekonomiska politiken.” Den kritiska syn på prisregleringar som den statliga kommittén gav uttryck åt sammanfaller med de principiella invändningar vi moderater framfört från en marknadsekonomisk utgångspunkt. Problemet vid priskontroll och prisreglering är att sådana åtgärder angriper endast symtomen men inte de underliggande orsakerna till inflationen. Om det hade varit möjligt att genom lagstiftning förhindra prisstegring, skulle det ha gjorts för länge sedan. När prisreglerande åtgärder blir ett reguljärt inslag i stabiliseringspolitiken, riskerar de att motverka sitt syfte och verkar snarast uppdrivande på inflationstakten. Övriga partier i finansutskottet vill även denna gång förlänga tillämpningen av allmänna prisregleringslagen med ett år. Utskottets socialister medger att enbart prisregleringar inte kan användas för att på längre sikt hålla tillbaka prisstegringen. Men de kan enligt deras mening under en begränsad period vara ett verkningsfullt instrument som komplement till andra ekonomisk-politiska åtgärder. Men då inställer sig frågan, varför riksdagen på förhand skall lämna ett godkännande av en åtgärd som regeringen ändå har rätt att vidta på egen hand. Som framhålls i den moderata reservationen behöver inte lagen vara i tillämpning för att regeringen utan riksdagens godkännande skall kunna införa exempelvis ett allmänt prisstopp. Det enda som krävs är att regeringen inom en månad underställer riksdagen beslutet för godkännande. Skulle riksdagen inte vara samlad, räcker det att anhängiggöra ärendet inom en månad efter riksmötets början. Om riksdagen till äventyrs skulle vägra sitt godkännande, händer inget annat än att regleringen upphör att gälla. Vad regeringen begär är således att få helt fria händer att i framtiden genomföra vilket slags prisreglering som helst utan att detta skall kunna bli föremål för debatt och ställningstagande i riksdagen. Att den socialistiska riksdagsmajoriteten är beredd att lämna regeringen en frisedel av detta slag är kanske inte alldeles överraskande. Men det är för mig obegripligt att de båda andra borgerliga oppositionspartiernas företrädare inte bara biträder regeringens begäran utan i sin motivtext betecknar det som angeläget att tillämpningstiden för den allmänna prisregleringslagen förlängs med ett år. Detta rimmar dåligt med vad som i andra sammanhang uttalats om vikten av att avskaffa onödiga regleringar och återställa förutsättningarna för en fri prisbildning. Jag finner det dessutom egendomligt att två borgerliga oppositionspartier på detta sätt medverkar till att överflytta beslutsmakt från Herr talman! Ett bifall till den moderata reservationen nr 1 om avslag på regeringens begäran om fortsatt tillämpning av allmänna prisregleringslagen hindrar således inte regeringen att om den så önskar tillgripa prisreglering. Men det betyder att åtgärden åtminstone i efterhand skulle underställas riksdagens prövning. Med hänsyn till den utbredda skepsis som finns mot värdet av prisreglerande åtgärder anser jag inte detta vara för mycket begärt. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation nr 1 till finansutskottets betänkande nr 12.

Herr talman! Denna fråga har blivit litet av en följetong, eftersom moderaterna efter att ha lämnat regeringen har motsatt sig en förlängd tillämpning av allmänna prisregleringslagen. Det är på ett sätt litet synd att debatten har kommit att handla om just denna fråga. Jag tror att det är ett stickspår och att det väsentliga spörsmålet är: Skall vi ha prisregleringar och vad skall vi i så fall använda dem till?

När vi för ett år sedan diskuterade detta ämne, hade jag anledning att referera de slutsatser som prisregleringskommittén hade kommit fram till, slutsatser som jag ansluter mig till och som innebär att den under 1970-talet förda prispolitiken inte har visat sig vara effektiv när det gäller att dämpa prisstegringstakten. Enkelt uttryckt: Vi får inte lägre priser därför att vi har prisreglering. Samtidigt riskerar prisreglering och aktiv prisövervakning att sätta marknadsprisbildningen ur spel och medföra byråkrati samt minskad effektivitet i näringslivet till förfång för konsumenterna. Jag tror att detta är ett bra exempel på en onödig reglering, som har fått leva vidare och som utnyttjats ganska mycket av slentrian. Mittenregeringen beslöt sommaren 1982 att i princip avskaffa prisregleringssystemet. Bara en enda prisreglering kom att behållas. Vi genomförde samtidigt ändringar i instruktionen för statens prisoch kartellnämnd och upphävde 1980 års riktlinjer för prisövervakning. Jag tror att detta var ett betydelsefullt beslut, som bidrog till en minskad reglering och gav företagen bättre möjligheter att följa marknadsprinciperna för prisbildning. Detta beslut har kommit att stå sig även efter regeringsskiftet förra året. Det fanns en del som menade att socialdemokraterna — om de vann valet — skulle återinföra hela prisregleringssystemet. Så har det inte blivit. Efter det prisstopp som infördes i samband med devalveringen förra året och som upphävdes i våras har den socialdemokratiska regeringen avstått från att återgå till ett omfattande prisregleringssystem, och det är bra. Jag tycker att detta tyder på att det finns en ökad förståelse inom socialdemokratin och f. ö. också inom den ansvariga myndigheten, statens prisoch kartellnämnd, för att prisregleringsinstrumentet normalt är otympligt och marknadsstörande. På det här området har man alltså lyckats få till stånd en bestående avreglering. Socialdemokraterna har nu i sin motivering i betänkandet inte vågat vara riktigt så tydliga som jag varit när jag formulerat mig här. Låt mig bara säga att vår linje är densamma som den vi gav uttryck för i mittenregeringen på sommaren 1982, nämligen att man bör avstå från att försöka utnyttja prisregleringar — som i normalfallet är verkningslösa — utom i de exceptionella fall då ett allmänt prisstopp kan vara motiverat. Orsaken till att man nu bör förlänga tillämpningen av allmänna prisregleringslagen är att regeringen bör ha möjligheten att i exceptionella fall besluta om prisstopp. Den möjligheten bör finnas oberoende av vilken partipolitisk sammansättning regeringen har. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till den motivering som återges i reservation nr 2.

Herr talman! I finansutskottets betänkande 1983/84:12 behandlas regeringens proposition 32 om förlängning av allmänna prisregleringslagen. Det har väckts två motioner, som Lars Tobisson här har pläderat för, där man yrkar avslag på regeringens proposition. Man vill inte ha någon ytterligare förlängning av prisregleringslagen. Allmänna prisregleringslagen, som infördes 1956 och ändrades 1973, har karaktären av en beredskapslag, som får tillämpas endast i vissa särskilt angivna lägen. När lagen sätts i tillämpning ger den regeringen fullmakt att införa olika former av prisreglering. Lagen har, som Tobisson pekade på, alltsedan den infördes förlängts med ett år i taget, och det är en sådan förlängning som regeringen nu begär i proposition nr 32. Som finansministern framhåller i propositionen är ett viktigt inslag i prispolitiken den fortlöpande prisövervakning som bedrivs av statens prisoch kartellnämnd. Nämnden skall enligt sina instruktioner bl.a. följa prisförhållandena inom näringslivet och, som det heter, främja allmän kännedom om dessa förhållanden. Nämnden skall alltså verka för att människorna får reda på vad som händer på det här området, så att de kan inrätta sin konsumtion därefter. Regeringen har numera satt upp som mål att under 1984 nedbringa inflationstakten i Sverige till 4 20. Om vi skall lyckas med detta, måste alla goda krafter i samhället samverka. Varken regeringen eller riksdagen kan i och för sig med hjälp av lagstiftning få till stånd en minskning av inflationstakten, men om vi går till verket med olika medel och på olika områden finns det möjligheter att nå detta mål. Som finansministern också framhåller i propositionen är det av stor betydelse att även företagen anpassar sina investeringsoch kostnadskalkyler till målsättningen 4 96 inflation år 1984. Eftersom kampen mot inflationen är en av regeringens viktigaste uppgifter, anser utskottsmajoriteten det vara angeläget att regeringen också har olika medel till sitt förfogande för att framgångsrikt driva denna inflationsbekämpning. Det framgår också klart av propositionen att regeringen noga kommer att följa hur prissättningen utvecklas. Man kommer inte att tveka, står det i propositionen, att vid behov tillgripa erforderliga åtgärder, om vi skulle få en prisstegring i samhället som hotar att äventyra det uppställda målet på 4 90 under 1984. I november månad i fjol behandlade vi en motion — då var moderaterna ensamma om den —- med samma innehåll som motionerna i år. Utskottet ansåg då att prisregleringen i första hand skall ses som ett medel i stabiliseringspolitiken. Vi menade också att det då det gäller att mera långsiktigt kunna bekämpa prisstegringarna behövs såväl en målmedveten ekonomisk politik som en effektiv konkurrenslagstiftning. Vi i majoriteten hävdar fortfarande den uppfattningen och menar att prisregleringar under begränsade perioder kan vara ett bra komplement till andra ekonomiskpolitiska åtgärder för att bekämpa inflation och prisstegringar. Därför tillstyrker vi regeringsförslaget och yrkar därmed avslag på reservation 1 av Lars Tobisson m.fl. Det här sammanhanget är litet grand märkligt, och jag skulle vilja peka på en sak för Lars Tobisson. Under alla år av borgerliga regeringar hade Lars Tobisson ingen erinran mot att förlänga prisregleringslagen. Då gick det bra. När han hamnade i opposition 1982 började han driva kvartalspolitik i det här avseendet, då ville han förlänga prisregleringslagen med ett kvartal. Nu vill han inte att den skall förlängas alls. Jag tycker att det var litet skojigt med debatten mellan Björn Molin och Lars Tobisson. Tydligen är det så för Lars Tobisson, att är det borgerliga regeringar går det bra att förlänga prisregleringslagen med ett år i taget utan att det blir några problem, men har man en socialdemokratisk regering skall man ha en annan bedömning på den punkten. Det är egentligen ganska halsbrytande slutsatser Lars Tobisson drar. Reservation 2, mittenreservationen med Björn Molin som första namn, vill jag närmast beteckna som ganska onödig. Den handlar om ett par rader i motiveringarna till den här lagstiftningen. I övrigt är vi överens om att det är angeläget att förlänga prisregleringslagen med ett år. Vi gjorde vissa försök att komma överens i utskottet, men det var tydligen ganska angeläget för Björn Molin att göra just den här markeringen på en mening, och det må vara hänt. Herr talman! För säkerhets skull yrkar jag bifall till utskottets hemställan också i det här avseendet, vilket innebär avslag på reservation 2.

Herr talman! När jag nu återkommer skall jag inte ägna mycken tid åt att bemöta Paul Janssons argument för en förlängning av prisregleringslagen; jag förstår att han vill ge sin regering fria händer på detta område. Däremot måste jag granska och kommentera de synpunkter som Björn Molin anfört. Vi moderater har med intresse och uppskattning iakttagit den återgång till liberalismen som skett inom folkpartiet under det senaste året. Det är då olyckligt med sådana återfall i regleringstänkande som mittenpartiernas uppslutning kring regeringens ståndpunkt i prisregleringsfrågan innebär. Om inte annat är det viktigt att undanröja sådana meningsskiljaktigheter mellan de borgerliga partierna med sikte på den dag då vi åter får majoritet i Sveriges riksdag. Jag utgår ifrån att vi är överens om att vi då skall bryta med regleringstänkandet och återgå till marknadsekonomin. Vi moderater såg som en ljuspunkt att det kom en enskild folkpartimotion om avslag på propositionen. Vi tog det som ett tecken på omtänkande. Men medan vi biträdde det folkpartistiska motionskravet, anslöt sig Björn Molin till den socialistiska utskottsmajoriteten och yrkade avslag på motionen från sin egen partikamrat. Björn Molins ställningstagande är så mycket mer svårbegripligt som han själv i egenskap av handelsminister åren 1981-1982 gjorde långtgående uttalanden mot fortsatta prisregleringar. I en TT-intervju den 6 juli 1981 förklarade han: ”Prisregleringskommittén har övertygat mig om att vi kan klara oss utan regleringar. Vi har fått en väldig byråkrati och inte sett till den samlade effekten av alla regleringar.

Han sade i sitt inlägg tidigare att det är angeläget att regeringen får disponera instrumenten enligt prisregleringslagen. Men som jag framhöll i mitt anförande får regeringen det ändå. Det finns ingenting som hindrar regeringen från att klippa till med vilken åtgärd som helst på detta område, t.o.m. allmänt prisstopp, utan att i förväg behöva gå till riksdagen. Vad man behöver göra är att i efterhand begära riksdagens godkännande för åtgärden. Det finns ingenting som behöver verka fördröjande i detta sammanhang. Jag undrar om det kan vara så, att Björn Molin inte har förstått hur lagstiftningen är konstruerad. Kan Björn Molin bestrida att det är rätt som jag säger, att regeringen faktiskt kan disponera de här instrumenten även utan att riksdagen i förväg har beslutat om tillämpningen? Jag är besviken på Björn Molin, inte bara i hans egenskap av f. d. handelsminister, utan också som min gamle lärare och forskningsledare i ämnet statskunskap. När vi nu båda är riksdagsmän, varför skall vi då alldeles i onödan avstå från våra möjligheter att pröva klokheten i regeringens åtgärder inom prispolitiken? Det har redan skett en långtgående förskjutning av inflytande från riksdag till regering. För den som bekänner sig till den parlamentariska demokratins principer bör denna förskjutning inte drivas längre än nödvändigt. Det kan ju sägas, att eftersom regeringen ändå kan genomföra prisreglerande åtgärder och i efterhand begära riksdagens godkännande, gäller denna debatt mest en formfråga. Men den har faktiskt en saklig betydelse. Skulle vi, som socialdemokraterna vill och mittenpartierna stöder, i förväg ge regering en fria händer på prisregleringsområdet, kan regeringen genomföra vilka åtgärder inom vilken varuoch tjänstesektor som helst. Det ger statens prisoch kartellnämnd oanade möjligheter att vid kontakter med enskilda företagare hota med regeringsingripande och därmed manipulera den fria prisbildningen. Jag skall försöka ge er som förordar fortsatt tillämpning av prisregleringslagen en chans att ta er ur er ohållbara position. Förklaringen till att lagens tillämpning rutinmässigt förlängts år efter år, även i tider då moderater har ingått i regeringen, torde vara att det ofta varit någon regleringsåtgärd i kraft, varför även prisregleringslagens tillämpning måst fortsätta. Men i dag är faktiskt läget det att det inte finns någon åtgärd som framtvingar en förlängning. I det läget tycker jag att kammarens ledamöter bör ta tillfället i akt att avbryta den kontinuerliga tillämpningen av en beredskapslag och alltså stödja den moderata reservationen i voteringen.